Fru talman! Efter att ha läst alla motioner med anledning av propositionen i fråga tror jag att man kan säga att det inte råder någon större oenighet om att det finns ett stort behov av nämnda typ av utbildning i Sverige. Vi i Folkpartiet har också den uppfattningen. På den punkten tror jag inte att vår uppfattning skiljer sig vare sig från regeringens eller från utskottsmajoritetens. Folkpartiet delar regeringens uppfattning att Sverige inte skall bygga upp en parallellorganisation till högskolorna för kvalificerat yrkeskunnande. Vi delar också grundtanken att det är en strategisk fråga för landet att åstadkomma en bättre balans mellan kvalificerat yrkeskunnande och teoretiskt kunnande inom svensk högre utbildning. För att ta ställning till strategiska frågor av denna karaktär krävs det emellertid ett mycket noggrant underlag och långsiktiga kvalificerade bedömningar; i samråd med branscher och företag och även med utbildningsanordnare. Det är i första hand på den punkten som vi tycker att det brister i betänkandet. Vi i Folkpartiet anser fortfarande att regeringen innan förslaget presenterades för riksdagen borde ha inväntat slutbetänkanden och remissbehandlingar från olika pågående utredningar som har behov av detta med livslångt lärande och kunskapslyft som ledstjärna i sina direktiv. Regeringen anger inte heller något tydligt och specifikt mål för den nu föreslagna kvalificerade yrkesutbildningen. Målet kan knappast vara att ge fördjupade teoretiska och praktiska kunskaper som krävs för att självständigt och i lag utföra kvalificerade uppgifter i "en modernt organiserad produktion av varor och tjänster". Det målet kan anges för flera av de nuvarande yrkesutbildningar som ges inom högskolans ram, t.ex. läkar-, tandläkar-, sjukgymnast och sjuksköterskeutbildningar liksom utbildning till lärare och journalist. Det finns dessutom en yrkesteknisk del inom högskolan i form av YTH-utbildningar som regeringen inte ens nämner i propositionen. Folkpartiet anser inte att det är möjligt att på detta stadium lägga fast en kvalificerad yrkesutbildning och säga att cirka en tredjedel av utbildningstiden skall bestå av lärande på en arbetsplats. Vi tycker inte heller att man redan nu kan slå fast att utbildningen skall omfatta 80 poäng eller slå fast hur examensbevis skall ges eller hur studierna skall finansieras för den enskilde studerande. Ulf Melin använde uttrycket fyrkantigt, och jag tycker att det väl beskriver förslaget. Vi menar i Folkpartiet att den kommitté som skall tillsättas, eller kanske redan har tillsatts, bör få sina direktiv utan att ha kravet på sig att föreslå att starta försöksverksamheten redan hösten 1996. Den bör lämna förslag om mål för en kvalificerad yrkesutbildning, antagning och urval av studerande, organisation med tillräcklig och nödvändig flexibilitet och hur samarbetet i stort skall gå till med andra utbildningssamordnare och med företag, branscher och organisationer. Kommittén bör också få tid till att ta del av de utredningar som nu arbetar med liknande frågor. Likaså måste kommittén klargöra de studerandes ställning och rättssäkerhet dels i relation till de arbetsplatser som skall ansvara för lärandet på arbetsplatserna, dels när det gäller deras frihet att efter utbildningen söka anställningar i något annat företag eller organisation, dels hur studierna skall tillgodoräknas och bedömas i förhållande till andra studier inom högskolan. Förhållandet mellan denna nya verksamhet och befintliga YTH-utbildningar måste också klargöras och eventuell samordning sonderas. Företagen bör på något sätt lämna garantier för ett långsiktigt intresse för att delta i detta. Utan en sådan bindande garanti riskerar kontinuiteten i lärandet, vilket krävs för att verksamheten skall kunna utvecklas positivt och med nödvändig kvalitet. Hur lärandet på arbetsplatsen skall finansieras liksom kravet på dem som skall vara handledare och lärare är synnerligen oklart. Internationella erfarenheter av kvalificerad yrkesutbildning bör studeras, inte för att kopieras men kanske för att vi skall kunna lära oss av de misstag som har begåtts. Alla dessa frågor bör ha ett svar innan verksamheten startar. Folkpartiet är sammanfattningsvis positivt till tanken om att starta en kvalificerad yrkesutbildning. Men vi tycker att förutsättningarna måste ges klarare konturer innan 1 700 studerande skall delta i en utbildning. När ett mer gediget förarbete är genomfört bör platser och pengar beslutas av riksdagen. Där är vår kritik till utskottsmajoriteten. Man tar på sig ett stort ansvar om man tror att det här skall kunna ske redan till hösten för alla de studerande som kommer att söka eller har sökt till denna utbildning. Utbildning handlar inte bara om utbildningsplatser, utan också om kvalitet. Det är minst lika viktigt att vi kan garantera det i riksdagen innan vi beslutar om att starta en verksamhet och skjuta till resurser. Jag vill avslutningsvis för Folkpartiets del yrka bifall till reservationerna 1 och 19.

Fru talman! Vänsterpartiet delar många av de uppfattningar som regeringen ger uttryck för i propositionen. Vi tycker att det är bra att man under året inleder en försöksverksamhet med den kvalificerade eftergymnasiala utbildningen. Det sägs i propositionen att utbildningen skall stå organisatoriskt fri från andra befintliga system. Det är här som vi är tveksamma till propositionen och betänkandet. Frågan om huvudmannaskap lämnas alltså helt öppen. Visserligen ligger det förmodligen i en försöksverksamhets karaktär att inte allting är reglerat från början, men även i en försöksverksamhet måste de studerandes intressen och behov sättas i främsta rummet. Det är den uppfattningen som ligger till grund för våra förslag. Vi tror att om de presumtiva studenterna skall lägga ner energi på studier och också acceptera de ekonomiska åtaganden som två års heltidsstudier med studiemedel faktiskt innebär, måste de kunna garanteras ett visst mått av kontinuitet. Studierna måste kunna ses som ett led för ett livslångt lärande, där inga återvändsgränder finns. Det har tagit decennier av politiskt arbete att komma bort från parallellsystem inom den grundläggande utbildningen. Det är först nu som vi kan tala om en integrerad gymnasieskola med samma struktur och tidsomfattning för alla ungdomar. Varför då skapa avskärmade parallella system inom den högre utbildningen? Det finns risk för att det sammanhållna svenska systemet för universitets och högskoleutbildning delas in i A och B-lag om man gör på det sättet. Vårt mål är i stället att utveckla högskolan, bredda rekryteringen så att även andra erfarenheter än formell gymnasieutbildning ger behörighet. Vi vill också stärka forskningsanknytningen. Vi vill vidga det vetenskapliga tänkandet i utbildningar som tidigare faktiskt legat utanför universitet och högskolesystemet. Vi kan inte se ett motsatsförhållande mellan forskaranknytning och arbetslivsanknytning. Arbetet däremot för att stärka relationerna mellan utbildning, forskning och arbetsliv måste intensifieras. Men vi tror att det sker bäst inom högskolans ram. Vi har också sagt att vi gärna ser ett öppet system där flera parter samarbetar, men vi anser att universitet och högskolor bör vara anordnare och huvudman för den eftergymnasiala kvalificerade yrkesutbildningen. Jag tror också att integrering av den nya yrkesutbildningen i högskolan kan ha positiv effekt då det gäller att motverka social snedrekrytering till högre studier. Den nya yrkesutbildningens poängterade och starka koppling till arbetslivet kan också innebära att man får nya kunskaper och erfarenheter som kan befrukta även andra delar inom högskolan. I utredningen Yrkeshögskolan - Kvalificerad eftergymnasial utbildning, som Ulf Melin refererade till, ges det på något sätt sken av att högskolan är skild från arbetslivet. Det tycker jag är en väldigt orättvis bild. Jag har upplevt på nära håll att det hänt väldigt mycket i kontakterna mellan högskola och arbetsliv, och det händer väldigt mycket spännande. Jag tror att det särskilt gäller de mindre och medelstora högskolorna. Jag vill nämna något som jag inte riktigt förstår i kds-motionen. Där skriver man att vägledande för den nya utbildningen skall vara ett "arbetslivets erfarenhetsbaserat förhållningssätt" snarare än "universitetens kunskapsbaserade". Det här kanske Inger Davidson kan förklara för mig, för jag förstår det inte riktigt. Det där känns som en förlegad kunskapssyn. För oss är det viktigt att den nya yrkesutbildningen vilar på samma vetenskapliga grund som annan grundutbildning på universitet och högskola. Vi tror att det är fullt möjligt. Arbetslivet är nämligen inte alltid en enhetlig och pedagogiskt genomarbetad miljö. Det finns sammanhang där arbetslivet t.o.m. kan fungera konserverande för en utbildning som är yrkesinriktad. Tillämpning av känd kunskap blir ibland tillämpning av förgången kunskap. Vad som behövs är en dynamik och en växelverkan mellan högskola, forskning och arbetsliv. För mig är det naturligt att all yrkesutbildning präglas av en realistisk anknytning till den kommande yrkesverksamheten. Det är en stor fördel om kunskaper också kan inhämtas ute på arbetsplatserna. Det skulle t.ex. civilingenjörsutbildningen vinna väldigt mycket på. Vi delar regeringens uppfattning om lärande i arbete och den lärande organisationen, det vill jag slå fast. Men för att detta skall fungera tror vi att det är oerhört viktigt att handledarna ute på arbetsplatserna är kompetenta. De har alltså en nyckelposition för att detta skall lyckas. Det är också viktigt att handledarna har den teoretiska bakgrund som krävs för att kunna göra dessa kopplingar mellan teori och praktik. Annars tror vi inte att utbildningsmomentet blir tillräckligt starkt för den tredjedel av tiden som skall vara arbetsplatsförlagd. Därför är det viktigt att man utbildar handledarna och att denna utbildning startar så snart som möjligt, helst redan i initialskedet. Det är klart att arbetslivsintegreringen kan gå mycket bra på de stora företagen som redan har väl fungerande utbildningsavdelningar och personalavdelningar. Men vi tycker också att det av många skäl är viktigt att även mindre och medelstora företag bereds möjlighet att delta i denna försöksverksamhet. Det är dessa som på något sätt har haft svårast att närma sig forskningen och svårast att inse vikten av en ökad kompetens. Jag vill återigen markera att för oss är det studenternas intressen och behov som skall stå i centrum. Vi är därför starkt skeptiska till företagsanpassade utbildningar som ger en mycket smal kompetens och som i praktiken kan fungera som en transferering av statliga medel till något slags intern personalutbildning. Utbildningen måste ge en så pass bred och också likvärdig kompetens att den går att applicera på flera arbetsplatser och att den också utgör en grund för vidare studier både här hemma och utomlands. Det är därför viktigt med tillgodoräknandet av poäng så att studenternas rörlighet inte hindras. Denna och många andra viktiga frågor måste lösas, om nu den föreslagna yrkesutbildningens struktur blir så lös som den faktiskt har skisserats i propositionen. Man ställer sig många frågor som man inte får svar på. Likaså måste rättigheten att anföra besvär som andra studenter har inom högskolan gälla även dessa studenter inom den kvalificerade eftergymnasiala yrkesutbildningen. Det är viktigt att studenternas rättssäkerhet skyddas och också att de får inflytande över den nya utbildningen. Vi tycker därför att det borde vara naturligt att det finns studeranderepresentation även i den centrala kommitté som skall förbereda och leda försöksverksamheten. Flera av de problem som jag här har räknat upp löses naturligt. Studenterna även inom den här nya yrkesutbildningen kommer att tillhöra en högskolekultur med en fungerande studentkår och en stimulerande social miljö. När vi får förslag från regeringen försöker vi alltid att fundera över dem utifrån ett jämställdhetsperspektiv. Det är vi säkert inte ensamma om, men vi har alltid den ambitionen. Så har vi gjort även i det här fallet. Vi vet ju alla att val av utbildning följer ett könsrollsbundet mönster. De program på gymnasieskolan som i varje fall för mig förefaller vara mest naturliga som förberedelse för studier inom flera av de områden som anges i propositionen är starkt manligt dominerade. Därför anser vi att den kommitté som skall leda detta arbete också borde få i uppdrag att närmare se på förutsättningarna för både män och kvinnor att delta i den nya yrkesutbildningen. Vi vet ju att arbetslösheten framöver i mycket stor utsträckning kommer att drabba kvinnorna. Till sist några ord om kommittén och dess ansvarsområden. Kommittén kommer att få rätt att fatta beslut inom en rad områden. Det är alltså fråga om väldigt stora och vittgående befogenheter. Men trots detta framgår det inte av propositionen hur kommittén skall vara sammansatt eller vilka intressen som den skall företräda. Det är litet märkligt. Vi tycker också att det är principiellt tveksamt om kommittén skall utvärdera den verksamhet som man är stadd att planera och leda. Vi skulle helst se att någon annan gjorde det, och vi har föreslagit att detta skall överlåtas till en parlamentariskt sammansatt grupp. Med det anförda vill jag yrka bifall till reservation nr 4 som gäller den grundläggande tveksamhet som vi har mot den här propositionen, nämligen när det gäller utbildningsanordnare och huvudmannaskapet. Jag ställer mig givetvis bakom även övriga reservationer som vi har avgett själva och även tillsammans med kds och Centern, vilka också är följder av detta.

Fru talman! Regeringens proposition om kvalificerad yrkesutbildning berör direkt tre av Sveriges för närvarande största problem, arbetslösheten, det svenska utbildningsväsendet och den framtida arbetsmarknaden. Naturligtvis är bra yrkesutbildning en av de nycklar som skall öppna dörren till en framtid med låg arbetslöshet, ökad kompetens och en fungerande arbetsmarknad. Tyvärr har svensk yrkesutbildning i dag mycket stora brister. Försämringarna av yrkesutbildningen i Sverige har skett successivt under en längre tid och kulminerat under den förra mandatperioden. Orsakerna till försämringarna är många. Till att börja med har man haft en övertro på fördelarna med forskningsanknytning av yrkesutbildningar. Den har lett till att många tidigare ickeakademiska utbildningar förlagts till universitet och högskolor. Lärarutbildningen är ett välkänt exempel. De gamla lärarutbildningarna vid seminarier och lärarhögskolor var förlagda till särskilda yrkesskolor i direkt anknytning till skolverksamhet och med lärare som hade lång egen erfarenhet av arbetet i skolan. Utbildningen skedde i nära nog daglig kontakt med den verkliga skolmiljön. I dag ligger många lärarutbildningar vid universitet eller högskolor med undervisningen splittrad mellan olika vetenskapliga institutioner, universitetslärare och forskare som lärare, ofta med ringa erfarenhet av skolans verklighet. En annan företeelse som bidragit till yrkesutbildningens försämring är att det finns en tydlig benägenhet att överdriva betydelsen av förändringarna i det moderna samhället. Vi tappar medvetenheten om allt det som ändå består och som är sig ganska likt. Man hör ofta - så också i den aktuella propositionen och i den bakomliggande utredningen - att yrkesutbildning nu för tiden inte går att planera i fasta former därför att utvecklingen går så snabbt. Man vet inte ens om yrket finns kvar när man har kommit igenom utbildningen, hör man ibland planerare säga. Visst har tågförare, expediter, lärare, sjuksköterskor, kockar, metallarbetare, målare osv. sett sin yrkesverksamhet förändras. Men det är också slående hur traditionsbunden utvecklingen ändå är. Nya tekniska inslag, nya material, delvis nya arbetsmiljöer ändrar inte så mycket på yrkeskaraktären, yrkets mål och etik eller funktion i samhället. Övertron på teknifiering och storskalighet som en nödvändighet för att klara den ekonomiska tillväxten är en annan sida av den litet överdrivna synen på förändringstakten. Som ett resultat av detta ser vi nu inom en rad yrken ett behov av att återta viktiga moment som håller på att går förlorade och som rationaliseras bort. Behovet av den personliga omvårdnaden, den individuella undervisningen, den personliga servicen i dagligvaruhandeln, hantverkarens skicklighet vid reparationer och vid återanvändning, tjänstemannens personliga ansvarstagande osv. har blivit allt tydligare. Teknik och automatisering har brett ut sig på ett sätt som inte sällan leder till minskad livskvalitet. Rationaliseringar får inte utvärderas endast i ett snävt företagsekonomiskt perspektiv. Visst är det bra med storskalighet på rätt plats, men vi måste lämna ökat utrymme för småskalighet, individuellt ansvarstagande och personligt engagemang. Mycket talar för att den gamla fina tradition som Sverige haft inom yrkesutbildningen bör återupplivas. Fru talman! Det råder alltså, om inte kaos så i alla fall en stor oordning och allvarliga kvalitetsbrister i svensk yrkesutbildning i dag. Det är därför anmärkningsvärt att vi inte har fått en utredning av vilka behov av olika yrkesutbildningar som föreligger och en analys av yrkenas olika krav på utbildning. Vilka yrken är det som borde ha sin utbildning förlagd till separata yrkeshögskolor med praktikmöjligheter, vilka är det som kräver samverkan mellan teoretisk kursgivning och arbete ute på företag och vilka är det som är lämpliga att placeras på universitet och högskolor? En analys av vilka behov yrkesutbildningarna har borde göras så att vi får en möjlighet till optimal planering. Man kunde ha förväntat sig att den utredning som ligger bakom regeringens förslag här i dag hade gjort detta. Men det finns alltså inte någon sådan. Miljöpartiet föreslår att regeringen tillsätter en sådan utredning. Fru talman! Jag yrkar bifall till reservation 15 vad gäller mom. 13, där det förslaget finns. I dag har universitet, högskolor, komvux och folkhögskolor påbörjat arbetet med att få fram bättre yrkesutbildningar i samverkan med näringslivet, det privata såväl som det offentliga. Inte minst de unga regionala högskolorna var ju tänkta som stimulans för regionens näringsliv. Det var ju, vid sidan av den rena kunskapsförmedlingen, ett av huvudargumenten för att de här högskolorna infördes. Högskoleverket och Skolverket ligger i startgroparna och har just börjat utveckla en viss kompetens på det här området. Därför är det svårbegripligt att regeringen nu planerar att sidsteppa det som just påbörjats och föreslår en helt ny separat organisation för en försöksverksamhet. Vem som helst skall kunna starta den nya utbildningen inom ett yrkesområde som inte alls behöver vara preciserat. Det som krävs är att ett företag kan fås att ställa upp med en tredjedel av utbildningstiden. Arbetet skall ledas av en ännu inte tillsatt, eller kanske just tillsatt, kommitté. Det skall startas redan till hösten. Det handlar om en treårig försöksperiod med tvååriga utbildningar. Vore det inte bättre att låta Högskoleverket i samverkan med Skolverket få utveckla sin kompetens inom området och att försöken läggs ut där arbetet redan är påbörjat? Ur företagarsynpunkt är det dessutom säker betydligt mer lockande att satsa på en utbildning och en samverkan med en part som är något mer framåtsyftande än en treårskommitté. Det bör dock också sägas att idén med en försöksverksamhet med en delvis arbetsplatsförlagd utbildning är bra. Vi välkomnar den. Men det stora problemet är att regeringen inte har något grepp om yrkesutbildningen i stort. Man får nästan intrycket av att någon på departementet har drivit fram den här lilla förslaget av ren otålighet i väntan på att något skall hända. Vi är många som väntar på ett bättre förslag, men vi får väl glädja oss åt det lilla så länge. Miljöpartiet föreslår att försöksverksamheten genomförs, men läggs på högskolor, universitet och andra utbildningsanstalter med redan pågående yrkesutbildningar samt att det övergripande ansvaret för försöksverksamheten läggs på Högskoleverket och Avvägningen med att en tredjedel av utbildningen skall vara arbetsplatsförlagd är bra, liksom de allmänna direktiven för utbildningen. Däremot vill vi föreslå att en fristående kommitté skall få ansvaret för uppföljningen och utvärderingen av försöket. Jag yrkar bifall till reservation 5 vad gäller mom. 2 samt till reservation 11 mom. 7.

Fru talman! Jag vill ställa några frågor till Gunnar Goude. Jag tycker att hans argumentation var något svängig. Jag kan i och för sig dela Gunnar Goudes uppfattning när han säger att yrkesutbildningen i Sverige har försämrats under 70 och 80-talen. Men jag skulle vilja att han var tydligare när han sade att den kulminerade under den förra mandatperioden. Jag är intresserad av att höra vad det var som kulminerade. Då gjordes det ju en del för att förbättra yrkesutbildningen. Gunnar Goude för ett resonemang om att man måste återuppliva gamla traditioner om yrkesutbildning osv. samtidigt som han också talar om nedgången av yrkesutbildningen och stagnationen och sådana saker. Om det nu är så, tycker jag att slutsatsen borde vara att man skulle pröva något nytt. Gunnar Goude föreslår ju att de som har sett till att det har stagnerat och inte kommit med några radikala grepp även fortsättningsvis skall handha den här typen av utbildning. Jag får inte denna ekvation att gå ihop. Antingen måste man tycka att det är bra som det är i dag, och då skall man fortsätta i de gamla hjulspåren, eller också får man föreslå något annat.
Fru talman! Vi skall väl inte fördjupa oss i historien, men det är naturligtvis alldeles riktigt att den yrkesutbildning som det var tänkt att t.ex. de unga regionala högskolorna skulle få i gång i Sverige ännu inte har kommit i gång. Det är därför som vi tycker att det är förvånansvärt att man nu satsar på en separat försöksverksamhet som är frikopplad från det som man har startat och som man hade en viss förhoppning om skulle bli ett samarbete mellan högskolor och näringsliv inom regionerna för att få fram bra yrkesutbildningar. Även om man nu tycker att de inte har kommit tillräckligt långt eller varit tillräckligt duktiga på den tid som de har haft på sig är det väl i alla fall litet för mycket sagt att man därför skall underkänna dem och starta på nytt med något annat. I synnerhet är det anmärkningsvärt om man låter det gamla fortsätta. Det är ganska dyrbara och stora investeringar som är gjorda i dessa högskolor. Jag skulle vilja fråga Ulf Melin om vad han har tänkt sig att högskolorna skall ägna sig åt om de inte skall hålla på med just den här typen av verksamhet.
Fru talman! Detta är ändå en ny form av utbildning där man skall försöka få fram en kvalificerad yrkesutbildning. Tittar vi litet grand på den utveckling som vi har haft både i gymnasieskolan och i högskolan och ser över hela fältet ser vi att det är en liten samverkan mellan skolan och arbetslivet. Det förhållandet är inte bra. Sedan har vi en hel del utbildningar, Gunnar Goude nämnde själv lärarutbildningar och det finns även vårdutbildningar, där man har en naturlig kontakt med avnämarna. Men tittar man på ingenjörsutbildningar och liknande ser man att den kontakten är ganska liten. Regeringens förslag handlar ju om den nya formen av yrkesutbildningar där man även skall ha praktiska moment. För min del, som jag sade i mitt anförande och som jag också har skrivit i den moderata motionen, tycker jag att det vore naturligt att utbildningarna i den yrkestekniska högskolan lades över på den här verksamheten. Det gäller även de påbyggnadsutbildningar som finns inom komvux. Något annat har vi heller inte föreslagit. Jag är litet rädd för att om man skall ha utbildningen förlagd till en högskola blir den inom de väggar som finns i högskolan. I det fallet blir den kanske för akademisk och teoretisk, och det skall den inte vara. Det skall vara en kombination mellan teori och praktik. Jag tror att det gäller att hitta nya vägar för att detta skall lyckas.
Fru talman! Jag har litet svårt att ställa upp som mottagare av den här kritiken eftersom jag tycker precis likadant. Det är alltså inte så att jag lever i föreställningen att vi skall ha alla yrkesutbildningarna vid högskolor och universitet. Jag har precis påpekat faran med detta i mitt anförande. Däremot tror jag att högskolor och universitet har en viss möjlighet att ställa upp med delar av kunskapen på det här området. Och nu finns de regionala högskolorna där, och det vore väldigt konstigt om man inte utnyttjade de delar som de verkligen behärskar på dessa ställen. När man tittar i propositionen, och i synnerhet om man jämför den med den utredning som ligger bakom förslaget, ser man att det var precis till detta som man var på väg. Om man läser texten i propositionen ser man att det sida upp och sida ned talas om just det som jag har funnit vara den naturliga tolkningen - nämligen att man låter högskolorna, och i viss mån komvux och folkhögskolorna sköta försöksverksamheten. Jag kan återge en mening, där det står att yrkesutbildningen behöver innefatta både sådan teori som ingår i högskoleutbildning och påbyggnadsutbildning och sådan kunskap som vinns direkt i produktionen. Det krävs att utbildningen förmår hantera båda kunskaperna. Samarbetet mellan högskolorna och företagen skrivs alltså in. Jag tycker att man skulle ha tagit steget fullt ut, och lagt resurserna där de bäst kan användas.

Fru talman! Arbetslivets behov av kompetent arbetskraft har lett till att efterfrågan på en kvalificerad eftergymnasial utbildning har vuxit sig allt starkare. Det är den snabba tekniska utvecklingen och en allt kunskapsintensivare produktion som har förändrat produktionen av varor och tjänster. Detta ställer nya krav på medarbetarnas kompetens inom många olika områden. Allt oftare krävs en kompetens som ligger över den som gymnasieskolan erbjuder. I dag finns en brist inom utbildningsväsendet när det gäller en sådan kvalificerad yrkesutbildning. Den förförra regeringen tillkallade därför, som vi har hört, en särskild utredare som lämnade sitt förslag Yrkeshögskolan - kvalificerad eftergymnasial yrkesutbildning för ganska precis ett år sedan. Den proposition som blev följden av utredningen avvek ganska kraftigt från de förslag betänkandet innehöll. Det var synd. Vi kristdemokrater anser nämligen att en yrkeshögskola, som den beskrivs i betänkandet, på ett positivt sätt skulle markera denna utbildnings identitet. Likvärdig, men väsensskild, som det uttrycks i betänkandet. Att skapa en ny högskolemodell med en kultur som inte är uttalat akademisk, men ändå har en relevant forskningsanknytning, tror vi skulle vara ett framgångsrikt sätt att stimulera fler att satsa på en högre utbildning. En yrkeshögskola skulle på det sättet kunna vara ett aktivt instrument för att minska den sociala snedrekryteringen till högre utbildning. För att komma till rätta med den krävs mer än bara ord. Det krävs förändringar, och det krävs mångfald. Risken för att en yrkeshögskola skulle betraktas som en B-högskola anser vi är klart överdriven. Tvärtom menar vi att en yrkeshögskola med en tydlig egen identitet skulle få status just genom sin särart. Genom att på ett genomtänkt sätt förena praktisk inriktning direkt integrerad i produktionen med fördjupade teoretiska studier skulle yrkeshögskolan kunna leda fram till just den typ av kvalificerad yrkeskompetens som det råder stor efterfrågan på i dag. Vi kristdemokrater beklagar alltså att den försöksverksamhet med viss eftergymnasial yrkesutbildning som nu inleds begränsas på så sätt att regeringen och utskottsmajoriteten redan från början bestämt sig för att avfärda den modell som av många anses som den mest framtidsinriktade. Jag yrkar bifall till reservation Att ett första steg ändå äntligen tas mot en breddad kvalificerad yrkesutbildning över gymnasienivå är vi ändå positiva till. Behovet är betydligt större än de 1 700 platser som föreslås i betänkandet, men med tanke på att förslaget läggs fram så sent och att förberedelsetiden därmed blir så kort, är det tyvärr inte möjligt att föreslå en mer omfattande insats nu. Försöksverksamhetens uppläggning föranleder också en del frågor. Det framgår t.ex. inte hur den kommitté som skall leda försöksverksamheten skall vara sammansatt eller vilka intressen den skall företräda. Eftersom kommittén skall ha stort inflytande över såväl verksamhetens innehåll och det praktiska genomförandet som tillsyn och uppföljning är det inte oväsentligt vilka som placeras i kommittén. Vi utgår ifrån att företrädare för näringslivet, olika utbildningsanordnare och de studerande kommer att beredas plats i kommittén. Vi kristdemokrater anser att riksdagen borde ha rest det kravet, och vi har reserverat oss på den punkten. Det har vi också gjort när det gäller att det klart borde framgå att studerande inom den kvalificerade eftergymnasiala utbildningen redan under försöksverksamheten har samma rätt som övriga högskolestudenter att överklaga fattade beslut. Fru talman! Kriterierna för vilka som skall kunna antas till försöksverksamheten är inte heller fastlagda. Vi vill ändå påpeka att det är viktigt att kunskaper som förvärvats på annat sätt än genom gymnasieskolan, t.ex. inom yrkesverksamhet, bör kunna godtas för tillträde. Den kvalificerade yrkesutbildningen bör öppna för breda grupper i samhället, och får varken utformas så att den stryper tillträdet eller blir en återvändsgränd.

Fru talman! Återkommande utbildning, eller livslångt lärande, kommer att bli ett allt viktigare begrepp i framtidens arbetsliv. Inte minst kommer det också att bli ett mycket viktigare sätt att utforma utbildningen på. Som flera har talat om här i kväll sker förändringarna i yrkeslivet oerhört snabbt. Vi vet att kraven på kompetens kommer att öka, inte minst beroende på den snabba tekniska utvecklingen. Den utbildning vi diskuterar nu, en kvalificerad yrkesutbildning på eftergymnasial nivå, kommer att spela en väldigt stor roll för att vi skall kunna förverkliga detta livslånga lärande och den höjning av kompetensen som behövs. Den kommer inte minst att vara viktigt för landets många småföretag, som inte har samma möjligheter som de stora företagen att ordna sådan utbildning internt. Den proposition vi behandlar är första steget på en viktig satsning för att skapa en mycket starkare och kvalificerad yrkesutbildning. Men från Centerpartiets sida tycker vi att det finns skäl att slå fast en del viktiga principer, som regeringen i det här läget ännu så länge inte vill ta ställning till, redan nu. Vi utgår ifrån att vi hela tiden mycket medvetet vill utforma utbildningen som en del i ett livslångt lärande. Den första viktiga principen är att vi vill utforma yrkesutbildningen som en integrerad del av den övriga högskolan. Vi föreställer oss inte att allt detta måste ske genom traditionell akademisk utbildning, men vi menar att genom att skapa en integration och en närhet skapas också kontaktvägar och möjligheter att bygga på utbildningen med traditionell högskoleutbildning. Centerpartiet tycker också att de mindre och medelstora högskolorna har visat hur man kan förena utbildning i mycket stark traditionell högskolemening med närhet till arbets och näringsliv. Det tycker vi kan utgöra ett föredöme på många sätt för den utbildning som nu måste byggas upp. Det är riktigt att utbildningen skall innehålla längre perioder med praktisk färdighetsträning eller lärande i arbetet. Men vi menar att utbildningen skall ha ett sådant innehåll så att man efter att ha gått igenom den också skall kunna få ett utbildningsbevis eller en examen. Vi tycker att det är mycket viktigt att examen är utformad så att den är gångbar både i Sverige och internationellt. Vi vill inte skapa en utbildning som bara blir en ytterligare del i ett lappverk av osammanhängande utbildningar. Det skall vara en mycket klart internationell gångbar utbildning. Vi menar att riksdagen redan nu borde ta ställning för att högskolan skall vara huvudman. Däremot tycker vi att det är självklart att högskolan skall kunna lägga ut utbildningen på annan utbildningsanordnare. Som en följd av det anser vi inte att man skall skapa en särskild yrkeshögskola. Ola Ström från Folkpartiet sade samma sak. Jag vet att det är den princip som också regeringens förslag utgår från. Jag tycker att det är bra, annars riskerar vi att skapa murar och hinder för de studenter som vill gå vidare med traditionell högskoleutbildning. Det hör inte hemma i ett modernt arbetsliv att skapa sådana murar, där vi annars river murar och tar bort hinder för att man skall kunna flytta sig mellan yrkesområden och utbildningsområden. Vi tycker att yrkesutbildningen skall vara kursutformad så att de studerande har möjlighet att tillgodoräkna sig delar av utbildningen vid övergång till andra högskoleutbildningar. Det är också en del i att göra ett flexibelt system. Vi föreslår att utbildningen byggs upp som ett antal korta kurser som kan sammanfogas till längre utbildningar. De kan vara ettåriga, tvååriga eller treåriga, eller läsas separat som fort och vidareutbildning. Då blir det en del av ett livslångt lärande, hela tiden byggt på närheten till arbetslivet. Från Centerpartiets sida tycker vi att regeringen går för långsamt fram när det gäller att bygga ut antalet platser i den nya eftergymnasiala yrkesutbildningen. Vi tycker inte att det räcker med 1 700 platser, utan vill redan under 1997 öka antalet platser med ytterligare 3 000. Vårt förslag innebär att vi 1998 har nära tre gånger fler platser än det antal regeringen hittills har föreslagit. Sedan betänkandet behandlades i utskottet har vårbudgeten presenterats. Där föreslås ytterligare 3 000 platser under treårsperioden. Det är ett steg i rätt riktning. Det är ju ingen hemlighet att Centerpartiet har varit med och arbetat fram förslagen i vårbudgeten. Vi hade däremot gärna sett att vi hade fått igenom ett ännu mer konkret beslut och ändå fler platser, och att vi hade fått med det redan i utskottsbetänkandet. Men från Centerpartiets sida kommer vi att fortsätta att trycka på. Jag vill med detta yrka bifall till reservation 3. Centerpartiet står självfallet bakom alla reservationer vi har ställt upp på i utskottet, men vill spara tid för kammaren.

Fru talman! Andreas Carlgren talar om att han inte vill bygga murar och hinder. Det har han rätt i att man inte bör göra. Problemet i dag är ju att det finns höga murar och hinder för många studenter som skräms av själva den akademiska kulturen vid många högskolor. Vi kan tycka illa om det och tycka att det är fel. Men vi kan inte bortse från att det är så. Det vi behöver göra för att verkligen bredda högskoleutbildningen är att sänka trösklarna till den, inte genom att göra kvaliteten sämre utan genom att ha en annan ansats. Jag vill därför fråga Andreas Carlgren vad det är han tycker illa om i den ansats som innebär att man har en annan praktisk utgångspunkt som kan locka in fler också till den mer teoretiskt inriktade utbildningen.
Fru talman! Jag tror inte att Inger Davidson och jag ligger så långt ifrån varandra i uppfattning. Jag tycker att man skall sänka tröskeln till sådan här utbildning. Däremot menar jag att man inte skall stänga dörren till annan utbildning genom att inte göra den här fullt värd i högskolesammanhang Det är därför vi har föreslagit ett system som är mycket flexibelt, där man kan tillgodoräkna sig vissa kurser när man går vidare i annan högskoleutbildning. Vi föreslår att det redan skall framgå vilka delar av kurserna som är möjliga att tillgodoräkna sig vid annan utbildning och vilka som kommer att ha så nära forskningsanknytning att det är möjligt. Det vore en fördel också för den övriga högskolan att få den här närheten till arbetslivet och att man kan ordna vissa kurser gemensamt. Jag tror att det snarare är det det handlar om. Det vore dumt att ordna en form där man riskerar att stänga dörren när man egentligen vill sänka tröskeln.
Fru talman! Det handlar inte alls om att stänga några dörrar. Man kan få det här att fungera ändå. Det handlar bara om att fastställa regler som gör att det finns både ingångar och utgångar ur systemet och till flera andra högskolestudier. Jag tror att just den identitet som jag talat om hos en särskild yrkeshögskola är det som skulle kunna locka en ny typ av studenter till högskolan. Det är det vi behöver. Vi talar ständigt om den sociala snedrekryteringen och hur vi skall komma till rätta med den, men vi vill inte göra några förändringar utan vi vill att alla skall pressas in i det system som vi redan har. Jag tycker att vi skall våga pröva flera modeller och att mångfalden skall göra att fler kan komma in i systemet.
Fru talman! Jag tror att jag har svarat på Inger Davidsons fråga. Men jag måste få ställa en fråga tillbaka: Vad är det för fel på tanken att man skall kunna använda en utbildning inom den här yrkesutbildningen för vidareutbildning inom högskolan? Det kan väl inte avskräcka från vidareutbildning att man kan tillgodoräkna sig utbildning man redan har.

Fru talman! Jag vill inleda mitt anförande med en kort, fragmentarisk högläsning ur boken Mina drömmars stad av Per Anders Fogelström: Den väntade på honom, staden som så länge funnits i hans drömmar. Stad serverad på silverbricka, framsträckt som gåva. Grå rökpelare steg från Mälarsträndernas industrier, vittnande om möjligheterna. Järnvägen höll på att byggas, sprängskotten dånade från Nybodatunneln. Henning Nilsson hade varit på väg snart en vecka. Nu började han tvivla, känna svag oro över att han lämnat det välbekanta och säkra. Bakom sig hade han skurit av banden, ingen väg ledde tillbaka. Nej nu när den nya verkligheten fanns så nära fick han inte dröja kvar i diket. Tittade på stövlarna och undrade om han skulle sätta dem på sig. Ja, när han gick in i staden, då skulle han gå med stövlarna på. Fru talman! Henning vandrade inte bara in i staden från landsbygden. Han vandrade från ett jordbrukssamhälle i upplösning in i det nya som höll på att växa fram. Han vandrade i förändringens landskap, där liv och växtkraft förändrade bilden från dag till dag. Henning hade valt att ta steget in i den nya tiden, som lovade allt, men där ingen visste vilka löften som skulle hålla och bli till verklighet. Byter vi nu språk från skönlitteraturens flytande, porlande vårbäcksström av ord till vårt mer hemvana, litet knastertorra politikertugg kan vi konstatera att Henning var en individ i ett samhälle i strukturomvandling och därmed hör han hemma i dagens debatt. I dag är vi många som vandrar samma väg som Henning en gång gjorde. Vi är också på väg mot de nya möjligheterna och de nya jobben, och lika litet som han visste, vet vi hur den nya arbetsmarknaden kommer att se ut egentligen. Vi ser vilka arbetstillfällen som har försvunnit och håller på att försvinna i snabb takt. Vi börjar att ana konturerna av de nya jobben på den nya arbetsmarknaden, men detaljerade kunskaper är det väl svårligen möjligt att påstå att vi har. Kring oss, precis som kring Henning, är landskapet fullt av växtkraft, som förändrar bilden från dag till dag. Utbildning i en sådan tid kan inte vara strängt specialiserad och noga avgränsad. Då erbjuder den bara eleven en biljett på lokalbussen. Dagens utbildning måste i stället ge eleven ett biljetthäfte som ger valfri plats på samtliga avgångar från varje flygplatsterminal. Den nya gymnasieskolan bygger på den tanken. Trots vissa svårigheter då gammalt utbildningstänkande möter nya behov och krav, är jag övertygad om att gymnasieskolan kommer att ge den breda gemensamma bas som bildar grunden för utbildningar som skall förbereda för de nya jobben på den nya arbetsmarknaden. Som en sådan utbildning vill jag se den kvalificerade yrkesutbildning som riksdagen i dag skall fatta beslut om. Denna utbildnings kännetecken skall vara en teoretisk behörighet, nära sammanvävd med ett lärande i arbete. Ett lärande i arbete är inte praktik, inte lärlingsutbildning. Ett lärande i arbete är att vara en del av en modern, lärande arbetsorganisation där mina kunskaper används för att i samarbete med andra bemästra och lösa problem. En lärande arbetsorganisation är en miljö där kraven på kreativitet och social kompetens vävs samman med kraven på teoretiskt kunnande till ett sammanhängande helt. Ett sådant synsätt på lärande kräver en samverkan mellan arbetsplats och teori som väl kan uttryckas i bilden av de siamesiska tvillingarna. Denna kvalificerade yrkesutbildning skall vara en ny utbildning, med nytt innehåll, nya pedagogiska former och nya utbildningsmodeller. Det är därför en nödvändighet att inte redan från början låsa denna utbildning i fasta organisatoriska former. Vi måste låta denna utbildning starta i en verklig försöksverksamhet, där statliga universitet och högskolor, kommuner och landsting, liksom enskilda utbildningsanordnare i samverkan med arbetslivet kan skapa en mångfasetterad verksamhet. Nya konstellationer av utbildningsanordnare kommer att öppna nya möjligheter för att skapa nya utbildningar. Ett redan från början omfattande regelverk skulle kunna bli ett stort hinder för den dynamik som ligger i att i en tid som denna ge öppna möjligheter att utnyttja de förändringsprocesser som pågår i arbetslivet till lärande. En verklig försöksverksamhet på detta område låter varje utbildning forma sig efter sina egna förutsättningar. Målet är att tillgodose arbetslivets behov av kompetens för en modernt organiserad produktion av varor och tjänster. Det innebär att förutsättningen för att denna utbildning skall komma till stånd är att arbetslivets företrädare är aktiva och medverkar till initiativ vid utformningen av utbildningen tillsammans med utbildningsanordnarna. Detta samarbete kommer med säkerhet att leda fram till en utbildning med hög kvalitet, fri från tyngande traditioner. Friheten från traditioner kommer förhoppningsvis även att omfatta synen på manlig och kvinnlig arbetsmarknad, innebärande att utbildningen kommer att bidra till att bryta traditionella könsbundna utbildnings och yrkesval. Fru talman! Jag yrkar bifall till utskottets majoritetsförslag, för med den försöksverksamhet för kvalificerad yrkesutbildning som det förslaget omfattar har vi, precis som Henning, dragit på oss stövlarna för att gå in i staden.

Fru talman! Staden väntade på Henning, sade Majléne Westerlund Panke. Det var rätt. Vi har väntat på regeringen i över ett år. Nu har man kommit med en proposition som trots allt är ganska innehållslös. Därför hade jag väntat mig att Majléne Westerlund Panke kanske skulle ta upp en del av de spörsmål och frågor som vi, både i den här kammaren och tidigare, har ställt. Det vore bra om vi skulle kunna få svar på en del av frågorna. Den första är: Varför inlemmar man inte den yrkestekniska högskoleutbildningen, YTH, i den här formen? Den andra är: Varför tar man inte chansen - varför vågar man inte - att föra över de påbyggnadsutbildningar som finns inom den kommunala vuxenutbildningen och landstinget till verksamheten? Där finns ju trots allt, som jag nämnde innan, kursplaner, timplaner, mål osv. som kan användas för den här typen av utbildning och verksamhet. Majléne Westerlund Panke säger att man inte vill skapa ett regelverk. Men det är ju faktiskt delvis det ni har gjort. Ni har sagt att de flesta utbildningar skall omfatta 80 poäng för att man skall kunna få en examen. Ni har sagt att en tredjedel av utbildningstiden skall vara förlagd till en arbetsplats och två tredjedelar till en utbildningsplats. Trots att det är en försöksverksamhet säger ni att det inte får bli någon form av ny yrkeshögskola. Det skall vara inom den sammanhållna högskolan eller möjligtvis inom den kommunala vuxenutbildningen. Här låser man sig med hjälp av ett regelverk i stället för att se till att försöksverksamheten har ett flexibelt system. Det tycker jag faktiskt är ganska så allvarligt.
Fru talman! Jag måste i det här sammanhanget säga att jag tycker att den proposition som regeringen har lagt fram och som utskottets majoritet har ställt sig bakom verkligen är djärv. Vi tror nämligen att olika utbildningsanordnare gemensamt med arbetslivet har den dynamik, kraft och kreativitet som i dag behövs för att skapa nya utbildningar för en ny arbetsmarknad. Jag är förvånad över att vi just från Moderaterna har fått så mycket kritik för att vi lämnar fältet fritt för försök, med så litet som möjligt av regelverk. Vi kommer att få en oerhört mångfasetterad utbildning som kommer att utformas efter de utbildningsanordnare och de förutsättningar som gäller på de platser där utbildningen växer fram. Jag trodde i stället att vi speciellt från Moderaterna i det sammanhanget skulle få applåder och inte kritik för att vi inte reglerar och knyter in redan gamla utbildningar som finns på plan och bygger vidare på dem. Vi låter i stället en helt ny utbildning med så litet regler som möjligt växa fram, därför att vi egentligen vet så litet om de krav som den nya arbetsmarknaden ställer.
Fru talman! Det är upp till var och en att tycka att en proposition är djärv eller inte. Men denna proposition är ganska innehållslös. Jag vet inte riktigt var djärvheten kommer ifrån. Det jag kritiserade, och orsaken till att jag inte hurrar för propositionen och betänkandet, är att det är för mycket av regelverk och stelbenthet, vilket jag också försökte säga i mitt anförande. Man låser exempelvis upp examina. Det skall vara en tvåårig utbildning. Vi anser att utbildningen skall kunna vara ett, två eller tre år och att man skall kunna få olika examina. Samma sak är det med systemet där man skall ha en tredjedel av utbildningen på arbetsplatsen och två tredjedelar skolförlagd. När det gäller den här typen av utbildningar får man avgöra från fall till fall. Brandchef och andra yrken har olika krav i olika moment. Då krävs det också en mycket större flexibilitet än vad regeringen nu föreslår i propositionen. Något som jag tror är oerhört viktigt framöver är att även vuxna skall kunna ta del av utbildningen och höja sin kompetens. Jag har svårt att se hur man skall kunna klara det om man som här föreslås bara skall ha studiemedel. Det är därför som vi har sagt att exempelvis lärlingslön skall utgå. Snälla Majléne Westerlund Panke: lärlingsutbildning är också lärande i arbetet och ingenting annat! Jag vill ge Majléne Westerlund Panke en eloge för hennes sätt att leda Organisationskommittén. Där tycker jag att man anar mer av flexibilitet och att man ser till olika behov på ett mycket bättre sätt än vad man har gjort i propositionen och betänkandet. I det avseendet beklagar jag att kommittén inte kom igång för ett år sedan, eftersom regeringen över huvud taget inte kom i gång.
Fru talman! Vi skall inte här ge oss in i en definitionsdebatt om vad flexibilitet är för någonting. Den proposition som nu ligger på bordet är så maximalt nära den absoluta flexibiliteten vi kan komma när det gäller att anordna utbildning. Jag anser inte att ett regelverk som säger att det skall finnas en yrkesexamen omfattande 80 poäng skulle vara ett mer bindande regelverk än ett förslag som säger att det skall finnas tre olika examina med tre olika grundförutsättningar för att kunna få ut diplom eller examensbevis. Jag tycker inte det. Vi talar inte fyrkantigt om att en tredjedel av utbildningen skall ske i arbetslivet. Vi talar om att minst en tredjedel av utbildningen skall ske där. Det är en ganska stor skillnad mot att säga att det skall vara exakt en tredjedel i arbetslivet. Vi minimerar den tid som utbildningen skall omfatta lärande i arbete. Även där finns det möjligheter för varje utbildning att skapa sina egna förutsättningar för utformningen.
Fru talman! Jag delar många av de värderingar som Majléne Westerlund Panke tidigare uttryckte här. Vi är överens om att vi inte vill göra detta till en separat yrkeshögskola och att vi ser värdet av, som jag förstår det, att det kan vara en integrerad del. Men vi har skilt oss åt genom att Centerpartiet tycker att man redan nu bör ta klar ställning för att högskolan skall vara huvudman. Jag skulle vilja fråga: Är ni beredda att se till att det redan under försöksverksamheten blir en ambition att skapa ett så flexibelt system att det blir möjlighet till övergångar mellan utbildningar i bägge riktningar, både från högskolan till yrkesutbildningen och från yrkesutbildningen till högskolan? Vi menar att målet borde vara att man för varje utbildning skulle kunna ange vilka kurser som skall vara direkt överföringsbara. Sedan vill jag till sist säga att vi tycker att man borde bygga ut antalet platser än mer. Det är bra att det har kunnat gå att påverka förslaget i en något bättre riktning i vårbudgeten, och vi hoppas att kunna påverka det så att det blir ännu fler platser. Det gäller inte bara att ställa upp önskelistor i riksdagen, utan också att vara med och betala dem. Det har vi varit beredda att göra. Det kommer vi att vara också i fortsättningen. Detta är viktigt för att vi skall få fram en ny utbildning för dem som i detta land behöver denna utbildning.
Fru talman! Jag kan till viss del förstå Andreas Carlgren när han säger att det kanske hade varit bättre att från början ta klar ställning för vem som skall vara huvudanordnare av denna typ av utbildning. Men jag tror faktiskt att det ligger en fördel i att inte från början knyta utbildningen till högskolan. Jag vet, och jag tror Andreas Carlgren vet, att det finns en väldig skepsis i företagsvälden mot s.k. akademisk utbildning. Många av de låsningarna skulle kunna försvinna om man under försöksperioden anordnar utbildningen på så sätt att arbetsliv, högskola och kommuner gemensamt bygger upp utbildningar. På det sättet får vi som biverkan, om jag nu får använda det ordet, att man lär känna varandra, kommer inpå varandras olika kulturer i arbetsliv och högskola och blir av med sina fördomar gentemot varandra. Jag kan försäkra Andreas Carlgren att inte någon i dag kan tänka sig en utbildning som leder rakt in i en återvändsgränd. Där finns i dag problemet med fackhögskolorna i Tyskland. De utbildar elever in i återvändsgränder, innebärande att de inte kan komma tillbaka eller över huvud taget närma sig universitet och högskolor. Där tror jag nog att vi är överens om att det inte skall bli återvändsgränder.
Fru talman! Jag tycker att det är väldigt viktigt att vi ger så klara signaler som möjligt när försöksverksamheten sätter i gång att meningen är att redan under försöksperioden skapa närhet till högskoleutbildning så att det blir möjligt med övergångar. Det måste sägas så tydligt som möjligt från början. Jag ställer upp på ambitionen att göra systemet flexibelt. Jag tror att det är bra. Till sist vill jag säga: Ta vara på chansen att se till att dessa platser ökar snabbt genom att få majoritet i riksdagen, och en majoritet som också betalar för sig. Det är Centerpartiet berett att göra. Sådant här kostar pengar, och de pengarna måste fram. Annars är det bara tomma löften, och det vill vi inte ägna oss åt. Däremot måste platserna fram för arbetslivet och för de många som behöver den här utbildningen.

Fru talman! När jag lyssnade på Majléne Westerlund Pankes inledning kom jag att tänka på när jag jobbade som lärare och den nya läroplanen Lgr 80 kom. Då kallade vi inledningen för poesidelen. Där fanns de högtsvävande, diffusa och vackra orden som vi som lärare tyckte att vi hade ganska litet glädje av i den praktiska verkligheten. Den kräver dessvärre litet mer. Det är vackert med visioner. Men jag tyckte att jag saknade en del. Den högskola vi har i dag är oerhört teoretisk. Det är bra för väldigt många, men inte för alla. En yrkeshögskola med en annan ansats där den kunskap som genereras i produktionen är en viktig del av den kunskap som studenterna skall tillgodogöra sig, och där kunskap och färdigheter som man fått genom arbete i produktionen skall kunna vara en utgångspunkt för de teoretiska studier som man sedan går vidare till, skulle kunna locka helt nya grupper till högskolan. Nu talas det mycket om att en sådan här yrkeshögskola skulle kunna bli en "B-högskola"; man är rädd för det. Jag tror att en yrkeshögskola med arbetslivsanknkytning tvärtom skulle kunna konkurrera ut vissa i dag existerande högskolor. Jag tror att den risken är överhängande, även om jag inte ser det som en risk. Jag vill fråga Majléne Westerlund Panke vad det är i den här modellen som är så avskräckande att man inte ens vill fundera på den i en försöksverksamhet.
Fru talman! Socialdemokraterna har alltid omfattat idén om en sammanhållen högskola och en sammanhållen högskoleverksamhet. Vi står fortfarande fast vid det. Vi tror inte på att bygga upp några parallella system till den existerande högskolan. Vi tror inte heller att det är nödvändigt att göra det. Jag tror att Inger Davidson, precis som jag, har märkt att högskolan börjar att få flera uppdrag. Vi har kvar det gamla uppdraget för högskola gällande forskning, den vetenskapliga metodiken osv. Men samtidigt börjar högskolan att vävas in i den allmänbildande och den kompetenshöjande delen av utbildningssystemet i dag. Det är i detta sammanhang man skall se högskolans roll att även delta på detta sätt i yrkesutbildning. Jag tycker att det är väsentligt att högskolan får också den här rollen i framtiden. Vad gäller poesidelen i Lgr 80, vill jag säga att om man hade tagit mer fasta på den ute i skolorna hade vi haft en bättre grundskola i dag än vi har. Den är bra, men den hade säkert varit bättre.
Fru talman! Jag vet inte om jag fick något svar på min fråga. Jag uppfattade i alla fall inte det. Jag vet sedan tidigare att ocialdemokraterna vill ha en sammanhållen högskola. Jag uttrycker det som att man vill pressa in alla i samma mall, och det tycker jag är beklagligt. Jag behöver bara gå till mina egna tre söner, som har samma mamma och samma pappa, för att konstatera att de inte passar in i samma mall. De behöver helt olika typer av utbildning. Jag skulle önska att vi vågade pröva litet olika system som faktiskt öppnar vägar för olika typer av studenter. Visst får högskolan nya uppdrag i dag, men det är fortfarande en oerhört teoretisk och akademisk miljö, som tar sin ansats i det teoretiska. Vi behöver den utbildningen - självklart. Vi behöver förbättra den och få in fler studenter på den. Men vi behöver också en annan typ av utbildning. Det hade varit så intressant att få pröva en yrkeshögskola av den här modellen, just för att få ett bevis för att det skulle bredda intagningen till högre utbildning.
Fru talman! Jag tror inte att jag och Inger Davidson skiljer oss åt i viljan att få in en ny kategori elever i högre utbildning. Men jag tror att man klarar det inom nuvarande högskolas ram. Det är där vi skiljer oss åt.
Fru talman! Jag vill fortsätta att fråga Majléne I replikskiftena har det handlat om målet att förse arbetslivet med kompetent personal. Det är givetvis väldigt viktigt. Det har också handlat om att man skall undvika att lägga huvudmannaskapet på högskolan, med motiveringen att näringslivet är skeptiskt mot akademiskt utbildad personal. Men är det verkligen så? Har vi något belägg för att det förhåller sig så? I andra sammanhang skriker näringslivet efter just akademiskt utbildad personal. Man vill ha fler civilingenjörer och disputerade människor. Men var kommer studenten in? Utbildning kan man ju inte bara skapa för avnämarna av olika slag. Det viktiga är att vi sätter studenten i centrum. Det är det som oroar mig när det gäller huvudmannaskapet. Den studerandes möjlighet till demokratiskt inflytande över sin utbildning försvåras i den mångfasetterade, eller vildvuxna, buketten, som vi vet väldigt lite om. Men det skulle underlätta om studenterna tillhörde en högskolekultur. Det är oerhört viktigt, liksom ekvivalensen när man ser på utbildningar internationellt. Var kommer den här utbildningen in? Hur kommer den att förhålla sig till andra utbildningar? Det är fråga om studentens rättssäkerhet. Studenter måste få kräva en viss kontinuitet och förutsägbarhet när de går in i en så stor satsning som flera års studier innebär.
Fru talman! I det här fallet tror jag att även studentens intresse ligger i möjligheten att få den kompetens som näringslivet kräver. Det handlar om en samsyn och ett spel mellan två olika intressenter. Det kan väl inte vara så att studenten skaffar sig ett slags kompetens medan näringslivet kräver en helt annan? I stället behövs en samsyn på vilken kompetens behöver vi i framtiden. Förhoppningen är att försöksverksamheten när den börjar lida mot sitt slut skall kunna ge oss mer kött på benen. Om vi låter utbildningen växa fram på det sätt som vi föreslår, tror vi att näringslivets behov av en ny kompetens kommer att styra innehållet i utbildningen och underlätta för studenten att få arbete inom det kompetensområde som växer fram. Vi utgår ifrån att man när utbildningen skall permanentas också kommer att se till att studenternas inflytande på central nivå finns med i planeringen. Studentens inflytande på det lokala planet finns med redan i det förslag som vi nu lägger fram. Varje lokal ledningsgrupp skall ju ta hänsyn till studenternas synpunkter på innehåll i och organisation av utbildningen.
Fru talman! Jag blev inte helt lugnad av detta besked. Det känns nästan som om Majléne Westerlund Panke har en överdriven förhoppning om att just näringslivet har lösningen på framtidens behov. Jag tillåter mig faktiskt att betvivla det. Majléne Westerlund Panke började med att säga att vi egentligen vet väldigt litet. Ja, vi vet väldigt litet, forskarna vet väldigt litet och näringslivet vet också väldigt litet om det framtida behovet. Men tillsammans kanske vi kan göra kvalificerade gissningar. I det fallet håller jag med Gunnar Goude om att man saknar just en sådan analys som lyfter fram dessa aspekter och belyser problemet från olika håll. Vi har talat mycket om näringslivet. Är det inte så att det är arbetslivet som är det intressanta? Utbildningen skall väl inte bara vända sig till det vi kallar näringslivet, utan också till den gemensamma sektorn för att förse den med kvalificerad personal?
Fru talman! Den här utbildningen skall vända sig till hela arbetsmarknaden. Jag vill i detta sammanhang säga att trycket på Organisationskommittén från olika regioner i vårt land redan i dag är enormt stort. Det är i alla fall för tillfället näringslivet som leder när det gäller att uttala vilja om att starta denna form av utbildning.

Fru talman! Jag tycker att det rätt tydligt framgår att högskolorna kommer att ha en central plats i den här försöksverksamheten. De har avsetts vara en tung bit i det hela. Jag skulle ändå vilja fråga Majléne Westerlund Panke om fortsättningen av det här. Det här lilla försöket kan onekligen inte lösa det hela. Vi kan inte avvakta utfallet av detta försök innan en planering görs, och yrkesutbildningarna måste kunna spaltas upp efter behov av olika slag. En del yrkesutbildningar kräver specialutbildning med praktik under hela utbildningen. Andra är kombinationer av kurser, kanske på ett universitet. En tredje modell ser ut ungefär som den försöksverksamhet som är skisserad. Den ena frågan är alltså hur denna planering kommer att ske. Den andra frågan gäller, helt kort, en utveckling av näringslivets och högskolans förmåga att börja ta ansvar för yrkesutbildningarna. Jag skulle vilja fråga hur detta kan kopplas till den problematik som vi har på gymnasiet. Vi står där med problemet arbetsplatsförlagd utbildning, i vilken näringslivet inte har kommit i gång. Det gäller här en förstärkning av den processen, och jag tycker att det skulle vara spännande att höra litet grand om hur en koppling här kan ske. Jag tror att detta är något som kan öppna samarbetet mellan utbildning och näringsliv.
Fru talman! Den stora skillnaden mellan APU och det som vi här talar om, lärande i arbete, är att APU aldrig blir lärande i arbete. Det blir praktik. Man går ut till en arbetsplats som inte har särskilt mycket kontakt med utbildningsanordnaren, och där skall man på något sätt försöka omsätta sina teoretiska kunskaper i praktiken. Vad vi här talar om är att en del av själva lärandet skall ligga ute på arbetsplatsen, dvs. att arbetsplatsen har direkt ansvar för att eleven eller studenten som kommer ut går framåt i sin kompetens, sitt kunnande och sin färdighet under den tid som man befinner sig ute i arbetslivet. Jag tror därför också att vi inte kommer att ha den här typen av problematik, eftersom förutsättningen för att den här utbildningen över huvud taget skall komma till stånd ju är att man har arbetslinjen med på vagnen redan från början. Har man inte det, blir det ingen utbildning.
Fru talman! Jag kan inte alls hålla med om att APU skulle vara praktik, även om jag kan hålla med om att det blivit praktik. Vi kan erkänna att det är ett misslyckande. Det är ett tecken på att näringslivet ännu inte har vant sig vid tanken på att delta aktivt i utbildningen. Jag ser den här försöksverksamheten som ännu ett steg i rätt riktning. Näringslivet vaknar kanske bättre för att komma med, om det får sådana här små trevliga incitament. Men fortfarande kvarstår den stora frågan att vi måste ha en planerad yrkesutbildning i vårt land. Vi kan inte bara slänga ut en sådan här liten försöksverksamhet och hoppas att den om tre år skall ge oss små cues om hur det skall se ut. Planeringen innefattar också mycket mer än att fråga vad näringslivet behöver. En regering skall ha en styrande och framförhållande funktion när det gäller yrkesutbildningen i landet. Vi skall yrkesutbilda för framtiden. Det är en viktig aspekt på det hela. Jag skulle alltså verkligen vilja efterlysa en ordentlig utredning om vilka typer av yrkesutbildningar som vi behöver, samtidigt som det här lilla försöket rullar vidare. Jag tycker att det lilla poetiska inslaget i den här försöksverksamheten passar bra, men man får ta till tyngre ord - kanske romanformen - för att klara den stora frågan om yrkesutbildningen i Sverige.
Fru talman! Den här försöksverksamheten skall pågå fram till 1998, och förhoppningen är att vi 1998 skall ha tillräckligt underlag för att diskutera en permanent organisation för kvalificerad yrkesutbildning.

Därför tror jag att det är väsentligt att brukarna och avnämarna tillsammans formar de olika utbildningar som här skall växa fram. Det är inte vi politiker som efter analys, undersökning osv. skall tala om hur de skall se ut. Jag tror alltså att den här utbildningen blir bäst av att få växa fram underifrån.

Fru talman! Av deltagandet i kammaren att döma är vissa konkurrens och avregleringsfrågor inte någon särskilt spännande materia. Det kan också tyckas litet torrt och tråkigt att tala om konkurrens och avreglering, men i själva verket handlar det om viktiga frågor. När vi ser på Sveriges konkurrenskraftiga och mest lyckosamma branscher kan vi konstatera att dessa har verkat i en mycket tuff internationell och inhemsk konkurrens. Lastbilsbranschen är kanske det bästa exemplet på detta. Vi kan också konstatera att många av våra problembranscher är branscher där vi har haft en begränsad konkurrens på hemmaplan, där vi har utestängt konkurrensen från omkringliggande länder och där vi med regleringar och detaljplaneringar försökt styra produktionen på olika sätt. Det har i Sverige funnits en övertro på det offentligas möjligheter att hitta effektiva och produktiva lösningar. Jag tycker att betänkande NU21 är ett bra exempel på de problem som vi möter i debatten. Vi skriver å ena sidan vackert om avregleringar och konkurrensutsättningar, medan vi å andra sidan i samma betänkanden möter krav på kommunala varuförsörjningsplaner.

På riksnivå tror man att man tar krafttag, visar handlingskraft och löser problem. Ja, man kan t.o.m. på första maj stå och prata om att lösa problem genom att ålägga kommunerna att upprätta varuförsörjningsplaner. Resultatet blir så lätt att de befintliga aktörerna slåss för den befintliga strukturen. Det blir ICA och Konsum som slåss om kvadratmetrarna när detaljplanerna skall läggas fast, och det finns gott om andra liknande exempel. Tidigare krävdes att samhället skulle ta krafttag mot bostadsbristen, mot spekulationen och mot allt ont på bostadsfronten. Handlingskraften flödade. Retoriken nådde oanade höjder, och byråkratin och det politiska systemet blev havande och framfödde så småningom kravet på kommunala bostadsförsörjningsplaner. Resultatet minns jag från min tid som kommunpolitiker. Det var de kommunala bolagen, HSB och Riksbyggen som slogs om platser att bygga på. Den genomreglerade bostadssektorn drev fram höga produktionskostnader och mindre lyckade boendelösningar. Men vad spelade det för roll? De som byggde var ju försäkrade om uthyrning. Detta är två exempel på regleringar som i dag är borta. De togs bort under den borgerliga regeringen. Men likt hydran, som skapar och framavlar nya huvuden allteftersom man hugger bort de gamla, sticker regleringsivrarna i dag fram sina nya krav på varuförsörjningsplaner. Den borgerliga regeringen föreslog och genomförde ambitiösa och omfattande avregleringsarbeten. Man tillsatte en avregleringsdelegation och avskaffade en mängd regleringar. Man genomförde en radikal omläggning av konkurrenslagstiftningen för att stärka och förbättra konkurrensen i Sverige och därmed ge en EU-harmonisering. Tyvärr har ju den socialdemokratiska regeringen avvecklat Avregleringsdelegationen, trots att det fortfarande finns mycket att göra. Låt mig, fru talman, som ett exempel ta den lilla broschyr som företagarna producerade i december förra året. Den heter En julsaga med knorr. Den visar en livscykelanalys på julgrisen, sett ur ett paragrafperspektiv. I den konstaterar man att det är 1 165 lagar och paragrafer som reglerar uppfödningen av julgrisen. 585 paragrafer reglerar resan med slaktbilen. Ytterligare 992 paragrafer reglerar slakteriets hantering av lilla Nasse. 656 paragrafer reglerar transporten till skinkfabriken. 1 265 paragrafer reglerar vidareförädlingen, och 1 093 paragrafer, slutligen, reglerar Nasses ankomst till butiken och hanteringen i butiken. Sammantaget, fru talman, gör detta 6 412 paragrafer som reglerar Nasses väg till tallriken. Då är ändå inte de allmänna företagsreglerna med i uppräkningen. Detta är ändå en förbättring. På min tid som svinskötare skulle man noggrant föra betäckningsstatistik för att till Statistiska Centralbyrån rapportera varje liten herdestund som galten hade åstadkommit i svinhuset. Det behöver man inte längre göra som grisskötare i dag. Fru talman! Det är inte bara grisar som borde ledas till slaktbänken. En handlingskraftig regering med litet politisk vilja borde återupprätta en avregleringsdelegation och nacka en del av de paragrafer som vi möter. Regeringen borde leda en ström av detaljregler och paragrafer till kammaren för klubbning och avveckling. Minst lika viktig som den här typen av avreglering är ett öppnande av den offentliga sektorn för privata initiativ. Det skulle ge en mängd småföretag möjlighet att utveckla och expandera inom områden som nu är stängda. Det skulle särskilt öppna kvinnors möjligheter till företagande. Fru talman! Sverige bör vara pådrivande i EU arbetet för att avreglera monopolmarknaderna i Europa och öka konkurrensen. Det skulle ge konsumenterna lägre priser, och vi i de nationella parlamenten skulle kunna använda våra pengar till att ägna mer tid och resurser åt andra, väsentligare områden. Fru talman! Med detta vill jag yrka bifall till reservationen 1 och i övrigt bifall till utskottets hemställan under mom. 3 och 4.

Fru talman! En väl fungerande konkurrens är inget mål i sig, utan det är ett redskap för att nå de samhälleliga mål som vi ställer upp till så låga kostnader och med så god kvalitet och tillgänglighet som är möjligt, eller helt enkelt att konsumenterna skall kunna få så bra och billiga varor som möjligt. En väl fungerande konkurrens är nödvändig för att skapa tillräckligt omvandlingstryck i ekonomin. Ett starkt omvandlingstryck driver i sin tur på strukturomvandlingen i ekonomin, så att produktionsresurserna utnyttjas på effektivaste sätt. I Sverige har denna utveckling pågått kontinuerligt. Stora, mycket medvetna strukturförändringar har gjorts inom textil och varvsindustrierna, för att ta några exempel. Den solidariska lönepolitiken har varit en annan viktig faktor som har bidragit till förändringarna. En av de viktigaste förutsättningarna för en god konkurrens är en stabil och sund ekonomi. Den omfattande budgetsaneringen som den socialdemokratiska regeringen genomfört och därmed den stärkta kronan kommer att förbättra konkurrensen ytterligare samt öka omvandlingstrycket. Detta kommer att ge bättre och starkare företag och mer avancerade produkter. Men internationella jämförelser tyder på att konkurrensen ändå är svag i Sverige på vissa områden, särskilt i delar av tjänstesektorn. Det man brukar tala mest om är problemen med livsmedels och byggindustrierna. Regeringen har därför tillsatt en rad olika utredningar som har till uppgift att öka konkurrenstrycket. Privata, statliga och kooperativa företag skall konkurrera på likvärdiga villkor. Jag skall nämna några av de utredningar som har tillsatts. Tillämpningen av konkurrenslagstiftningen håller på att ses över. En ekobrottskommission har tillsatts. En översyn görs av konkurrenssituationen inom livsmedelssektorn, dels vad avser handeln, dels vad avser själva industrin. En arbetsgrupp har tillsatts som har till uppgift att se över gruppundantagen för kedjor i detaljhandeln. En parlamentarisk utredning har tillsatts för att granska bostadspolitiken, där en av uppgifterna är att se över konkurrenstrycket. Det statliga stödet till näringslivet undersöks av Företagsutredningen, som nu lämnar sitt betänkande. Utredningen har att överväga möjliga alternativ till det nuvarande finansiella stödet och att just se över eventuella konkurrenssnedvridningar. För ett litet land som Sverige är det av avgörande betydelse med en väl fungerande konkurrens också på internationell nivå. En sådan konkurrens inom den inre marknaden leder till att lägre priser kommer Europas konsumenter och därmed självfallet också Sveriges konsumenter till del. Sverige är pådrivande i detta arbete. Den viktigaste åtgärden är att förbättra möjligheterna till tillträde till Europas marknader - att öppna dessa. Det gäller t.ex. teleområdet, där Sverige har öppnat sin marknad för utländska teleoperatörer, men där vi inte har möjlighet att komma in på alla marknader. På liknande sätt är det vad gäller elmarknaden. Vidare verkar vi för en reformering av EU:s gemensamma jordbrukspolitik. Vi driver på för att få till stånd en avveckling av varvsstödet till våra konkurrentländer för att samma regler skall gälla som i Sverige, där vi har avvecklat varvsstödet. Fru talman! Det är viktigt att kontinuerligt se över formerna för statens styrning. Många regler som finns är inte till för sin egen skull, utan de syftar till att uppnå viktiga samhällsmål rörande t.ex. hälsa och miljö. Självklart måste man hela tiden granska reglerna för att undanröja byråkrati som i onödan sänker konkurrenstrycket. Redan på 80-talet startade regeringen ett program för god regelkvalitet. Senare infördes också krav på att myndigheterna skall analysera konsekvenserna av sina regler. Regeringen fortsätter nu det arbete. Man ser över företagens uppgiftslämnande i syfte att åstadkomma förenklingar. Regelgranskningar sker kontinuerligt, och av den anledningen behövs det inte någon speciell delegation. Detta sker ändå. I betydande omfattning ersätts nu de nationella uppgiftsinsamlingarna av sådana som krävs till följd av att vi är medlemmar i EU. Departementen arbetar med en systematisk genomgång av de regler som berör företagen. Så det är verkligen mycket på gång. Det viktigaste i detta arbete är att motverka att de mindre företagen missgynnas i förhållande till de större och mer resursstarka. Konkret information inhämtas nu om enskilda reglers effekter på marknaden. Detta sker i nära samarbete i med näringslivets organisationer och med arbetsmarknadens parter. Under beredning är dessutom ytterligare åtgärder av generell karaktär. Områden som särskilt kommer att beaktas är sjukrapportering till försäkringskassorna och uppgiftsinsamling i samband med miljö och livsmedelskontroller. Fru talman! Det är bara att konstatera att vi har olika syn på den offentliga sektorn. Vi har inte en så dogmatisk syn som Moderaterna, som vill privatisera för privatiserandets egen skull. För oss är det inte de enskilda företagen som är viktigast, utan det är medborgarna. Det handlar om hur man använder de skattemedel vi får in på ett så bra sätt som möjligt för medborgarna. Ibland kan det vara bra med privatdrift, att man lägger ut på entreprenad, ibland kan kommuner, landsting eller stat sköta det bäst. Jag kommer själv från en kommun, Malmö, där mer eller mindre all teknisk verksamhet är utlagd på entreprenad. En del av verksamheten är privatiserad. En del av dessa förändringar har skett i total politisk enighet. Men det har också faktiskt varit så att en del verksamheter har privatiserats trots att det visade sig att de var billigare i kommunal drift. Det kan väl inte vara rimligt? Jag yrkar bifall till hemställan i betänkandet och avslag på reservationerna. Jag vill också säga att det är märkligt, men ändå glädjande, att vi i alla fall fick skinka till jul.
Fru talman! Marie Granlund tog upp två exempel på branscher där vi har låg konkurrenskraft. Det handlar om livsmedelsindustrin och om byggindustrin. Det är ingen tillfällighet att det just är den typen av branscher som har låg konkurrenskraft. Det är fråga om branscher som har varit väldigt skyddade från utländsk konkurrens och som också har varit mycket hårt reglerade inom Sverige. Jag tror att det är väldigt bra att vi har öppnat upp för konkurrens utifrån. Jag tror också att det är bra att vi har avvecklat många av regleringarna. Jag börjar förstå att den socialdemokratiska regeringen åtminstone är för förbättrad konkurrens när det gäller utredningsväsendet. Med tanke på hur många utredningar som har tillsatts, blir det väl konkurrens om sekreterar och ordförandeposter i utredningsväsendet. Jag tror att det vore väldigt värdefullt om vi också kunde få se litet resultat, litet handlingskraft och litet aktiviteter från regeringen som inte bara går ut på att tillsätta fler utredningar och fler utredare. Det är inte fler utredningar vi behöver. Det är mer handlande.
Fru talman! Jag kan hålla med om att det är tråkigt att man måste tillsätta en massa utredningar. Men det kan ju också bero på att de som har suttit vid makten tidigare inte har gjort så mycket på det området. Även en moderat borde kanske någon gång erkänna för sig själv att det under de senaste 20 åren har varit borgerliga regeringar under 9 år. Så man har haft en viss möjlighet att påverka. Det gäller hur ni ser på detta med att privatisera för privatiserandets egen skull. Är det rimligt att man privatiserar offentlig sektor bara för att det skall privatiseras, när det faktiskt på olika sätt visar sig att kommunerna och den offentliga sektorn driver verksamheten billigare?
Fru talman! Jag tror att det är väldigt bra att öppna upp den offentliga sektorn för konkurrens. Där har vi några av de riktigt stora rationaliserings och besparingspotentialerna i det här landet; att kunna rationalisera och effektivisera i den offentliga sektorn. Jag tror att privatiserandet är en mycket viktig bit i det sammanhanget. En av de lärdomar vi borde dra av de gångna åren är att system med kommunalt ägda bolag, kommunal verksamhet i egen regi och statligt ägda bolag ofta leder till resursslöseri och till att man inte är, och inte blir, så effektiv som man borde vara. Jag tror, som svar på frågan, att privatisering är ett mycket bra sätt att öppna konkurrensen och tvinga fram ökad effektivitet.
Fru talman! Jag tycker att det var ett ganska bra svar av Ola Karlsson. Det skall vara privat för att det skall vara privat. Jag är ganska övertygad om att det finns många kommuner på många olika håll som har begått misstag på det sätt som du säger. Kommunal verksamhet missköts tyvärr ibland. Men det blir inte bättre av att man missköter den privata verksamheten på samma sätt och av att man lägger ut allt bara för att det skall läggas ut. Vi socialdemokrater har en annan inställning. Vi prövar varje objekt och varje verksamhet för sig för att se vad som är bäst för medborgarna och för konsumenterna. Vi ser vad som är billigast, vad som är mest tillgängligt och vad som har den bästa kvaliteten. Det är det som skall avgöra. Vi har inte någon dogmatisk syn på denna verksamhet.

Fru talman! Berit Andnor har frågat mig om jag delar Riksdagens revisorers uppfattning att beslutsunderlaget för nedläggning av bl.a. häkten måste innehålla analyser och konsekvensbedömningar i ett vidare samhällsekonomiskt perspektiv. Frågan är ställd mot bakgrund av nedläggningen av häktet i Östersund och den granskning som Riksdagens revisorer har gjort av ärendet . Berit Andnor har också frågat mig, med hänvisning till Riksdagens revisorers rapport, om jag tänker vidta några åtgärder, eventuellt en omprövning av hela beslutet att lägga ned Östersundshäktet. Regeringen beslutade i april förra året att bl.a. häktet i Östersund skulle läggas ned. Häktet lades ned den 31 december 1995. Det fanns flera sakliga skäl till detta. Häktet i Östersund, med 15 årsarbetskrafter, var med sina 18 platser ett av de minsta häktena i landet. Enligt Kriminalvårdsstyrelsen behövdes bara omkring hälften av häktesplatserna för att klara verksamheten inom Östersunds upptagningsområde. Häktet var också dyrare än andra häkten, med en alltför hög driftskostnad per plats. Ytterligare en utgångspunkt var de synpunkter som har lämnats av Europarådets s.k. Tortyrkommitté Kommittén har besökt Sverige vid två tillfällen under de senaste åren och den har då bl.a. kritiserat bristen på gemensamhetsutrymmen och sysselsättning för de intagna vid landets häkten. En av regeringens prioriterade uppgifter är att humanisera kriminalvården och i det ligger bl.a. att öka de intagnas möjlighet till gemensamhet. De utrymmen som fanns vid häktet i Östersund uppfyllde inte de krav som bör ställas på ett häkte i dessa avseenden. Regeringens utgångspunkt är att alla myndigheter skall bedriva sin verksamhet så effektivt som möjligt. Viktigt är dock att regeringen också beaktar arbetsmarknads och sysselsättningspolitiska frågor samt regionalpolitiska frågor. Det är regeringens uppgift att väga samman alla aspekter och göra en helhetsbedömning av vad som bäst gagnar samhället i stort. Vad som är viktigt i detta sammanhang är att alla de beslut om besparingar som regeringen fattar av statsfinansiella skäl har sin grund i en samhällsekonomisk bedömning. Detta betyder bl.a. att arbetsmarknadsoch regionalpolitiska konsekvenser och behov av åtgärder på en övergripande nivå har vägts in i regeringens beslut om att sanera statens finanser. Kriminalvårdens verksamhet skall bedrivas kostnadseffektivt. Sådana överväganden kan, som i fallet Östersund, leda till att verksamheten på en viss ort bör läggas ned. Ett sådant beslut får naturligtvis konsekvenser för andra myndigheter och organisationer, främst inom andra delar av rättsväsendet. Självklart måste också dessa konsekvenser vägas in i bedömningen. Så skedde också inför beslutet att lägga ned häktet i Östersund. De beräkningar som gjordes visade att en nedläggning, sedd också i detta större sammanhang, var motiverad och således skulle leda till en minskning av kostnaderna för rättsväsendet. Riksdagens revisorer, som har modifierat beräkningarna, konstaterar att det är otvetydigt att kriminalvården gör en besparing då häktet läggs ned, men drar inte någon entydig slutsats om huruvida regeringens beslut var statsfinansiellt och samhällsekonomiskt motiverat. Enligt min uppfattning bör samhällsekonomiska kalkyler för enskilda beslut tolkas med försiktighet, eftersom beräkningarna kan göras på flera olika sätt. Revisorerna jämför i sina beräkningar avvecklingen av häktet med att det inte hade lagts ned. Enligt min uppfattning hade det varit mer relevant att jämföra nedläggningen i Östersund med t.ex. en avveckling av ett häkte på en annan ort. Utfallet av analysen hade då blivit en annan. Beslutet att lägga ned häktet i Östersund var enligt min mening motiverat. Svaret på Berit Andnors fråga om regeringen kommer att ompröva beslutet att lägga ned häktet är alltså nej.

Fru talman! Jag vill tacka justitieministern för svaret. Bakgrunden till min interpellation är just den rapport som Riksdagens revisorer har lämnat. De har granskat regeringens beslut om nedläggning av häktet i Östersund. De säger att beslutet om nedläggning av häktet i Östersund var fattat på ofullständigt och missvisande underlag. Nedläggningen kan innebära en kostnad i stället för en besparing. De kompletterande beräkningar som revisorerna genomfört visar att beslutet leder till betydande tillkommande kostnader. Resultatet av revisorernas beräkningar avviker mycket från de ursprungliga beräkningar som Kriminalvårdsstyrelsen redovisade för Justitiedepartementet och som låg till grund för regeringens beslut. Vidare anser också revisorerna att om ett beslut förväntas påverka andra delar av rättsväsendet eller andra departementsområden, bör statsfinansiella och samhällsekonomiska konsekvenser regelmässigt beaktas. Till detta skall också läggas det generella krav som ställs på alla myndigheter om att beakta de regionalpolitiska konsekvenserna av sina beslut. Detta är viktigt, men ansvaret för den totala sammanvägningen måste ju ligga hos regeringen. Enligt min uppfattning är nedläggningen av häktet i Östersund ett typfall. Det visar vikten av att alla berörda verksamheter beaktas, om ett beslut om att förändra eller lägga ned verksamheter inte skall leda till att kostnader övervältras på andra myndigheter och att ingenting i slutändan egentligen är vunnet, inte ens ekonomiskt. Justitieministern säger i sitt svar att regeringens beslut föregåtts av samhällsekonomiska bedömningar. Men jag har i alla fall inte kunnat utläsa något om detta i det underlag som regeringen hade att ta ställning till i samband med beslutet. Att statens verksamheter skall bedrivas kostnadseffektivt i det rådande statsfinansiella läget är ju riktigt. Vi måste göra besparingar. Men det finns en uppenbar risk för felaktiga beslut när varje sektor skall reducera verksamheter samtidigt som inte vikten påtalas av att analyser verkställs när det gäller konsekvenser och effekter för staten och samhället i övrigt. Denna stuprörssyn på verksamheterna kommer på sikt att få förödande effekter, i synnerhet för regioner som för sin överlevnad är mycket beroende av närhet till statliga serviceverksamheter. Det förtjänar att i detta sammanhang påminna om verkligheten. Jämtlands län täcker hela södra Sverige, från Ystad till norr om Norrköping. En nedläggning av häktet i Östersund innebär att de häktade skall föras till Härnösand. Fram och tillbaka är det fråga om 56 mil. I Östersund finns på senare tid, förutom beslutet om häktet, ett flertal exempel på beslut om förändringar av statliga verksamheter där man inte redovisar statsfinansiella konsekvenser eller samhällsekonomiska effekter. Alla är vi medvetna om behovet av en effektiv verksamhet. Det innebär också att vi samlat har försökt hitta nya effektiva verksamhetslösningar. Man kanske prövar nya former. Så har skett i det här fallet också. Alla farhågor som fanns visar sig nu ha blivit bekräftade. Jag måste slutligen fråga ministern om det ändå inte, mot bakgrund av den massiva kritik som framförts framför allt från Riksdagens revisorer, finns anledning att ta visst intryck och om hon är beredd att positivt behandla det nya förslag till en bra verksamhetslösning som plockats fram.
Fru talman! Man kan naturligtvis göra beräkningarna och analyserna på olika sätt. Riksdagens revisorer har gjort det på ett något annorlunda sätt jämfört med regeringen. Lika fullt kommer Riksdagens revisorer inte alls fram till att det inte var försvarbart att göra nedläggningen. Man säger nämligen att det inte mot bakgrund även av de modifierade beräkningarna kan dras någon entydig slutsats av om regeringens beslut var statsfinansiellt och samhällsekonomiskt motiverat. Jag menar att de beräkningar och analyser som låg till grund för regeringens beslut utförda av kriminalvården var väl genomförda och bra. Vi kan säkerligen fortsätta en diskussion om hur man i fortsättningen ytterligare kan förbättra de analyserna. Men när det gäller just det här häktets nedläggning känner jag inte minsta tvekan. Det var ett bra beslut, mot bakgrund av att kriminalvården måste spara. Häktet i Östersund är ett mycket litet och ett mycket dyrt häkte. Sett till i vilken utsträckning det här häktet har använts drar varje häktad med sig en kostnad på 1 miljon kronor om året. Det är icke försvarbart. Dessutom tror jag att de övervältringar av kostnader på andra sektorer, främst inom rättsväsendet, som man räknat på är väl utförda beräkningar av kriminalvården. Jag tror att man, Östersunds kommun har ju gjort beräkningar, överskattar övervältringskostnaderna. Kriminalvården har nämligen erfarenhet av nedläggningar av den här typen. Man har erfarenhet av hur andra kostnader påverkas. Man vet att en rad olika omständigheter inträffar som leder till att kostnaderna inte alls blir så höga för andra myndigheter som är berörda av häktesverksamheten som Östersunds kommun har antagit. Allt detta sammantaget gör att beslutet om en nedläggning var nödvändigt och bra för att uppnå de sparkrav som regeringen har. Jag tar inte alls till mig att det skulle vara en massiv kritik i det här enskilda fallet. Av det som jag återgav av slutsatserna från Riksdagens revisorer framgår att det finns egentligen inga bestämda uppfattningar ens i den ekonomiska delen. Trots de faktiska omständigheterna beträffande vad detta häkte kostade och den besparing som vi faktiskt gör - och den besparing som även Östersunds kommun kom fram till att man gör, även med deras höga beräkningar av övervältringskostnaderna - blev det en besparing. Därför tror jag att detta är ett nödvändigt och bra beslut.
Fru talman! Som jag inledningsvis sade är det en självklarhet att statens verksamheter skall bedrivas kostnadseffektivt. Därom är vi överens. Skillnaden i vårt resonemang gäller ju synen på helheten, på den totala effekten av det hela. Man kan inte bara titta på en sektor, utan man måste bredda sitt synsätt och titta också på statens andra sektorer och samhället i övrigt. Sektoriseringen i samhället i dag är ett av våra största problem när vi skall spara och göra verksamheten effektiv. Det är ett stort problem att vi inte kan se över sektorsgränserna. Det gör att det också blir svårt att bedöma effekterna inom andra sektorer och verksamheter. Svagheten är uppenbar i det här sammanhanget. Det är anledningen till att också regeringen vid ett flertal tillfällen ansett det vara väldigt viktigt att myndigheterna själva gör regionalpolitiska bedömningar när det gäller konsekvenser/effekter av de beslut som avses bli genomförda. Senast för ett år sedan var detta uppe till diskussion. I sin regionalpolitiska proposition sade regeringen mycket tydligt att samhället, regeringen, har ett ansvar för att se till helheten och för att väga samman de samhällsekonomiska och statsfinansiella effekterna totalt sett. Det är ju viktigt att man inte får regionalpolitiska snedeffekter som i en förlängning kommer att innebära betydande kostnader för samhället totalt sett. Detta strök vi här i riksdagen verkligen under. Vi betonade att vi tyckte att regeringen hade rätt när det gällde detta synsätt. Det här har upprepats vid ett flertal tillfällen. När man nu tittar på de enskilda sektorerna kan man naturligtvis i de beräkningar som görs, om enbart kostnaderna beaktas, se att det var en besparing för kriminalvården. Jag ifrågasätter alltså inte detta. Däremot ifrågasätter jag synsättet samhällsekonomiskt. Det har faktiskt Riksdagens revisorer med all tydlighet visat på i sitt exempel. Det är ett belysande exempel. Det är också anledningen till att man, t.ex. när det gäller Försvarsdepartementet och försvarspropositionen, gör alla de här beräkningarna för att kunna fatta ett bra beslut. Alla är vi eniga om att vi måste spara. Vi vill se till att vi får en kostnadseffektiv verksamhet. Då är det viktigt att inte övervältra kostnader på andra myndigheter eller på samhället i övrigt. Det är viktigt att de statsfinansiella och samhällsekonomiska effekterna beskrivs och finns med i det underlag som regeringen har att ta ställning till. Ministern säger att nedläggningen av häktet i Östersund skulle kunna ställas mot en nedläggning på en annan ort och att Riksdagens revisorer borde ha beaktat det i sina beräkningar. Det kan mycket väl vara så. Jag har ingen anledning att ifrågasätta det. Det kan vara ett riktigt synsätt. Det fritar ändå inte, enligt min uppfattning, regeringen och Justitiedepartementet från ansvaret för att göra en samhällsekonomisk beräkning, dessutom i ett regionalpolitiskt perspektiv. Inte heller är det bevisat att en sådan analys, en sådan jämförelse mellan olika orter, skulle få en annan effekt. Men Riksdagens revisorer kan faktiskt ha rätt i en del av det man framför. Det finns kanske anledning att titta litet närmare på det. Annars vore det väl samhällsekonomiskt vansinne att lägga ner häktet i Östersund. Alla beslut som regeringen fattar kan inte vara till hundra procent riktiga. Därför har vi plockat fram ett alternativ, som nu ligger för bedömning hos justitieministern. Justitieministern har ju tidigare uttalat att hon är positiv till att titta på nya verksamhetslösningar som är kostnadseffektiva och som också skulle kunna innebära en utveckling av verksamheten, rättsväsendet, totalt sett. Är ministern ändå inte beredd att positivt behandla en sådan fråga?

Fru talman! Jag vill inte på något sätt gå i vägen, men om det bedöms rimligt att ge mig ordet tackar jag för det. Det här är en besvärlig fråga; precis som det, föreställer jag mig, kommer att bli besvärligt att framdeles göra bedömningar med utgångspunkt i kriminalvårdens planering när det gäller anstalter och en del annat av dess verksamhet. Inledningen kring häktet i Östersund och beslutet om en nedläggning, ja, redan de planerna, väckte larm. Det hela blev mycket uppmärksammat. Kommunalrådet i Östersund, Gun-Britt Mårtensson, uttalade mycket stark kritik. Hon kallade beslutet för fullständigt vanvett. Det var ett hårt betyg gentemot hennes partivänner. Riksdagens revisorers ordförande, Per-Olof Håkansson, har senare uttalat att hela ärendet bör omprövas. Det är dessutom rätt många i Östersund som påstår, vilket också noteras i interpellationen av Berit Andnor, att det finns en kritik. Uppenbart är att det finns negativa faktorer. Kritiken har uttalats av åklagare, advokater, polis och häktade. Sedan kan man konstatera att med de förändringar som nu görs av organisationen av rättsväsendet, icke minst i Norrland, kommer en stor del, kanske de allra flesta, av rättsväsendets medarbetare att få färdas i bil stora delar av veckan. 56 mil för att transportera häktade är rätt mycket. Statsrådet ger en tillrättavisning till revisorerna. I svaret kan man läsa att det borde ha gjorts en jämförelse med en avveckling på annan ort i stället för att göra en jämförelse med en nedläggning. Jag får en känsla av att det är att jämföra päron och äpplen, som uttrycket säger. Östersundshäktet. Att det sedan skulle bli billigare har revisorerna i och för sig kommit att pröva ännu en gång. Och det är som statsrådet säger att man inte entydigt tar ställning. Å andra sidan har man inte backat ur sin tidigare kritik och hävdar således fortfarande att det borde bli en omprövning. Jag skulle vilja säga att det som behövs är en genomlysning.

Fru talman! Jag har ett behov av att inledningsvis påminna om att det som vi diskuterar är en arbetsplats som omfattar 15 årsarbetskrafter. Det är inte fråga om nedläggning av någon militäranläggning någonstans i Sverige som berör hundratals eller tusentals anställda. Vi talar dessutom om det utifrån perspektivet att statsmakterna har bestämt att den statliga verksamheten måste bli billigare, effektivare och bättre. Det måste leda till att olönsamma och ovanligt dyra och svårlösbara problem som finns på vissa ställen skall lösas bl.a. genom att man lägger ned verksamheten. Detta är ett häkte som är ovanligt dyrt och som inte fungerar väl. Om vi skulle uppfylla de krav som måste ställas på våra häkten skulle det bli än dyrare. Jag har redovisat att vi har gjort beräkningar av vad nedläggningen innebär för övriga kostnader. Göthe Knutson nämnde färdandet i bil. Kriminalvården har erfarenhet av vad det innebär att man lägger ned en verksamhet på ett ställe i relation till vad det innebär för resten av rättsväsendet. Dessa beräkningar finns med i detta sammanhang, och de innebär fortfarande att det är ekonomiskt försvarbart och ekonomiskt nödvändigt att göra det mot bakgrund av det principbeslut som vi har om att statsförvaltningen, rättsväsendet och kriminalvården skall spara pengar och bli effektivare. Mot den bakgrunden anser jag att detta beslut står fast. Det är ett nödvändigt beslut, och det kommer inte att omprövas.
Fru talman! Jag vill upprepa att vi är överens om att den statliga verksamheten skall bedrivas på ett så bra sätt som möjligt. Den skall vara kostnadseffektiv. I dessa tider måste vi också lägga ned verksamheter. Det är vi överens om. Det som jag har velat framhålla, vilket också Riksdagens revisorer framhåller i sin kritik, är just detta att när vi har ett samhälle som är så sektoriserat, där varje verksamhet som skall reducera sin verksamhet tittar på sitt, då finns det en uppenbar risk för att det blir fel i beslutsfattandet. Det är därför som det är så viktigt att bredda synsättet när man kommer till ett slutligt beslutsfattande i regeringen. Man måste titta på samhällsekonomin, och man måste titta på statsfinanserna totalt sett. Nu har ju denna nedläggning genomförts. Och vi ser också hur verkligheten har blivit. Jag skulle kunna räkna upp många exempel på vad det är som händer. Åklagare, polis, advokater och häktade är eniga om att detta inte fungerar bra. För en enskild häktad innebar det tio resor à 56 mil för att få detta att fungera, och ändå fick han inte den kontakt som han skulle behövt ha med sin advokat. När justitieministern säger att man har erfarenheter från nedläggning i andra sammanhang inom kriminalvården betvivlar jag inte det. Det som jag säger är att Östersund ligger i mitten av Jämtland, som är lika stort som södra Sverige från Ystad till norr om Norrköping. Det är en viss skillnad, och man måste också ta hänsyn till den verkligheten. Det kan inte vara så att det skall tummas totalt på den service som är nödvändig och som också kommer att leda till att rättssäkerheten för den enskilde kanske inte kommer att kunna uppfyllas på ett bra sätt. Det är det som är så viktigt. Jag vill upprepa att jag verkligen hoppas att ministern tar vara på de förslag som kommer i framtiden när det gäller just att hitta nya verksamhetslösningar.
Fru talman! Jag noterar naturligtvis att justitieministern inte vill göra någon omprövning av ärendet. Men det som jag föreslog var en genomlysning som jag är övertygad om skulle vara gagnelig för den fortsatta behandlingen av nedläggningsplanering i sparandesyfte. När det gäller fängelserna är det ju ofta fråga om att det är äldre byggnader, och vi har åklagarväsendet etc. Här skulle man kunna få fram en modell där regeringen visar, och där alla som deltar i debatten kan ha glädje av att ta del av, hur man beter sig för att få fram de relevanta faktorerna och för att göra en värdering som nu Riksdagens revisorer har gjort och som statsrådet har en kritisk syn på. Jag tycker att det är beklagligt om regeringen inte vill göra den genomlysningen och därmed berika debatten på fakta.
Fru talman! Jag är övertygad om att Riksdagens revisorers rapport kommer att leda till diskussioner på ett mer principiellt plan om hur beräkningar skall behandlas och vilka aspekter som bör behandlas i samband med rationaliseringar inom statsförvaltningen. Vad jag vänder mig mot är att man kräver att nedläggningen av en arbetsplats med 15 årsarbetskrafter skall behandlas som om det var fråga om en arbetsplats med betydligt fler anställda än det är fråga om i detta sammanhang. Den principiella diskussionen behöver inte föras i detta ärende. I detta ärende anser jag att det finns en god modell för vilka fakta som behöver föreligga för att regeringen skall fatta ett bra beslut.

Fru talman! Christel Anderberg har frågat mig vilka åtgärder jag är beredd att vidta för att de privata personaluthyrningsföretagen skall få möjlighet att utvecklas och för att deras anställda skall få behålla möjligheten att få arbete i sådana företag. Christel Anderberg är kritisk mot att de som är anställda på personaluthyrningsföretaget inte får arbetslöshetsersättning när uthyrningsföretaget inte kan hyra ut dem. Frågan är föranledd av att Arbetsmarknadsstyrelsen i ett meddelande till arbetslöshetskassorna informerat dessa om ett antal avgöranden i Försäkringsöverdomstolen och länsrätter där domstolarna konstaterat att de sökande, med nu gällande regler för arbetslöshetsersättning, inte hade rätt till arbetslöshetsersättning vid sidan av sin deltidsanställning i olika personaluthyrningsföretag. Syftet med meddelandet var bl.a. att alla arbetslöshetskassor skulle behandla anställda i personaluthyrningsföretag på samma sätt - detta för att inte snedvrida konkurrensen mellan de olika personaluthyrningsföretagen. Personaluthyrningsföretag fyller en förhållandevis ny och viktig funktion. Andra företag kan på ett flexibelt sätt köpa den hjälp de just för stunden behöver. Det företag som är i behov av tillfällig hjälp kan genom att anlita ett uthyrningsföretag få arbetet utfört utan att behöva ta det fulla arbetsgivaransvaret. Personaluthyrningsföretagens expansion visar att det finns ett stort intresse från andra företags sida att köpa en uthyrningstjänst för tillfälliga arbetsinsatser av skiftande karaktär. Personaluthyrningsföretagen åtar sig också rekryteringsuppdrag, och dessutom kan arbete genom personaluthyrningsföretag vara en inkörsport till en anställning i andra företag. Enligt de kollektivavtal som gäller på området skall anställningen i personaluthyrningsföretag vara tills vidare och med lägst 20 timmar i veckan. Det är möjligt att träffa avtal om avvikelser från kollektivavtalet, vilket medför att många personaluthyrningsföretag tillämpar behovsanställning, timanställning eller projektanställning och att man erbjuder anställning några enstaka timmar per vecka. Kan personen hyras ut i större omfattning får han eller hon lön för det arbete som utförts, men detta blir en rörlig kostnad för personaluthyrningsföretaget. Deltidsarbetslöshet är ett stort problem, som vi måste försöka komma till rätta med. Genom generösa regler för utfyllnad med arbetslöshetsersättning saknar arbetsgivaren motiv att organisera arbetet så att arbetslöshet inte uppstår. Regeringen beslutade i juni 1995 att begränsa rätten till arbetslöshetsersättning vid sidan av tillsvidareanställning på deltid. Det är naturligtvis inte bra att arbetsgivare lägger upp arbetet så att de främst erbjuder deltidsarbete, trots att arbetstagarna vill arbeta heltid, som förekommer inom t.ex. handel, kommun och landsting och på andra håll. Men jag ser som särskilt angeläget att företag med affärsidé att hyra ut sin personal också tar det fulla ansvaret för sina anställda. Utredningen om ersättning vid arbetslöshet och omställning, ARBOM, har enligt direktiven i uppdrag att se över problematiken med arbetslöshetsersättning och deltidsarbete. Utgångspunkten skall vara att arbetslöshetsersättning inte skall medverka till att stimulera utbudet på deltidsarbete och att den skillnad som kan förekomma mellan utbudet på deltidsarbete och efterfrågan på sådant arbete inte kan lösas genom arbetslöshetsersättning. Slutrapport skall avges senast den 30 september 1996. Regeringen avser vidare att låta utvärdera den lag om privat arbetsförmedling och uthyrning av arbetskraft som gäller sedan den 1 juli 1993. Frågan är stor och komplicerad och har alltså på flera sätt redan uppmärksammats av regeringen.
Fru talman! Jag ber att får tacka statsrådet för svaret. Det är positivt att vi tycks ha en gemensam grundsyn på personaluthyrningsföretagen, nämligen att de fyller en viktig funktion. Det är också positivt att frågan redan har uppmärksammats av regeringen. Problemet är bara att medan gräset gror dör kon. När jag väckte den här interpellationen i början av april hade jag haft kontakt med ett antal mindre personaluthyrningsföretag. De var alla nystartade och hade små eller obefintliga marginaler. Budskapet från dem var entydigt: Gör någonting snabbt. Vi kanske klarar april månad ut, men sedan tvingas vi i konkurs. Det är fråga om människor som i god tro har satsat sitt sparkapital för att bilda bolag i förlitan på att regelsystemet låg fast. För alla dessa företagare och deras anställda kom AMS beslut den 27 februari i år som en kall dusch. Med ett enda penndrag drog AMS undan mattan under fötterna på tusentals människor. Jag ställer den frågan till statsrådet. Jag vill dessutom starkt ifrågasätta den rättsliga grunden för AMS beslut. Personaluthyrningsföretagen tecknar anställningsavtal enligt 5 § LAS, som säger att avtal om tidsbegränsad anställning får träffas bl.a. vid avtal för viss tid eller visst arbete. Man kallar det timanställd vid behov. Denna avtalskonstruktion har godkänts av arbetstagarens fackliga organisation, som i allmänhet är HTF. Utan att kunna motivera det har AMS nu sagt att oavsett vad det står i avtalen tycker AMS att det är fråga om avtal enligt 4 § LAS, dvs. tills vidareanställning. Detta anser jag vara ett veritabelt rättsövergrepp. Enda skälet torde vara att AMS inte tycker om deltidsanställningar utan tycker att det är bättre att folk i så fall är arbetslösa till hundra procent. Vad anser statsrådet? För en månad sedan besökte jag personaluthyrningsföretaget Resursen AB i Borlänge och pratade med de anställda där. Det visade sig att samtliga var inskrivna hos arbetsförmedlingen och således stod till arbetsmarknadens förfogande. De var fullt införstådda med att om arbetsförmedlingen skulle erbjuda dem ett tillfälligt arbete, vikariat eller liknande, måste de anta erbjudandet, för annars skulle de förlora sin rätt till akasseersättning. De hade mycket svårt att förstå logiken i AMS beslut, som innebär att du inte får ta det jobb som Resursen erbjuder, för då får du inte fyllnadsstämpla. Men du måste ta det jobb som arbetsförmedlingens vikariatspool erbjuder, för annars mister du rätten att fyllnadsstämpla. Bortsett från den bristande logiken innebär detta att AMS argument, att en medlem som arbetar hos ett personaluthyrningsföretag måste anses vara anställd i den omfattning han står till företagets förfogande, inte håller eftersom personen samtidigt står till arbetsförmedlingens förfogande. I avvaktan på att arbetsförmedlingen erbjuder ett heltidsarbete hoppar dessa människor in och jobbar för Resursen tillfälligt när de erbjuds arbete där. Jag har mycket svårt att se någonting anstötligt i detta. Det vore intressant att höra arbetsmarknadsministerns syn på saken.
Fru talman! Christel Anderberg framställer detta som om det vore något nytt, som att AMS fattat ett beslut. Men så är det ju inte. Det här är ingen nyhet. Detta är en tillämpning av lagen om arbetslöshetsersättning, lagen som vid överklagande från person inte har ändrats. Den har alltså prövats. Den rättsliga grunden finns således. Lagen har prövats både av Försäkringsöverdomstolen och av länsrätter. Det här är alltså dagens praxis. Vad AMS gjorde vid det datum som Christel Anderberg angav var att man beskrev den praxis som rådde, av de skäl som jag också angav: Man ville ha en likformighet över landet. Jag har sagt att det här är föremål för översyn i en utredning, ARBOM. Dess rapport kommer efter sommaren. En första rapport har vi redan fått, men det kommer ett delbetänkande till. Då kommer detta att beskrivas och förhoppningsvis ges förslag till hur detta skall lösas. När det sedan gäller det företag som Christel Anderberg nämner, Resursen AB i Borlänge, har jag en positiv grundinställning till att det kommer upp sådana här företag, men man måste kräva litet ansvar av dem. Just det här företaget har tre fast heltidsanställda och mellan 35 och 40 deltidsanställda. Då kan man fundera på om det inte så - när så många behöver utfyllnad - att företaget, förmodligen av ekonomiska skäl, utnyttjar det här. Skulle man se det i ett annat perspektiv kunde man säga att det har litet för stor kostym.

Fru talman! Även om det inte var ett nytt beslut från AMS den 27 februari, är det definitivt fråga om en helt ny tolkning av regler som har gällt sedan länge. Det är bra att regeringen har tillsatt en utredning för att se över frågan om arbetslöshetsersättning och deltidsarbete. Det gäller att hitta rimliga avvägningar så att man förhindrar missbruk eller överutnyttjande. I avvaktan på att den utredningen blir klar måste man i alla fall kräva att tillämpningen av gällande regelsystem blir konkurrensneutral. Statsrådet har inte besvarat den delfrågan i min interpellation. Jag skulle vilja ha ett svar även på den. AMS beslut att slopa rätten till fyllnadsstämpling tar sikte endast på de privata personaluthyrningsföretagen. Det innebär att företrädesvis HTF-anslutna, deltidsarbetande kvinnor inom kontor och administration, drabbas medan många samhällssektorer där verksamheten är upplagd på liknande sätt lämnas i fred av AMS. Kommunernas system med s.k. springvikariat, landstingens interna ringlistor och det statliga Systembolagets sätt att möta arbetstoppar är några exempel som visar att de privata personaluthyrningsföretagen nu diskrimineras. Är statsrådet beredd att vidta omedelbara åtgärder för att få till stånd en neutral tillämpning av LAS 5 §, lika för alla arbetsgivare, i avvaktan på att man finner ett bra system för framtiden? Det är riktigt som arbetsmarknadsministern sade, att Resursen engagerar totalt 40-50 personer. Man har lyckats skapa arbetstillfällen motsvarande ca 14 heltidstjänster. Självfallet är det av ekonomiska skäl som man inte kan anställa alla dessa 40 personer, eftersom det inte finns uppdrag för så många. Att anställa alla vore inte att ta sitt ansvar, eftersom företaget då snabbt skulle gå över styr om man drog på sig en sådan kostnad. Men ett annat skäl - och ett mycket legitimt sådant - är att ju fler personer som företaget kan knyta till sig, desto bredare kompetens förfogar man över och desto bättre service kan man erbjuda sina kunder. Det är ju inte så som Socialdemokraterna ofta tenderar att tycka, att alla människor är stöpta i samma form, har exakt samma kompetens och kan användas till exakt samma arbetsuppgifter. Människor är olika, och företagens kunder är också olika och har olika behov. Därför behövs det en större kader. Med den höga arbetslöshet som vi har i vårt land får ingen möjlighet lämnas oprövad att främja tillkomsten av nya jobb. Reglerna måste vara sådana att det alltid skall löna sig att arbeta och att det alltid skall löna sig bättre att arbeta något än att inte arbeta alls. I dagens stenhårda konkurrensläge anställer ingen personal för mer tid än som det finns behov av. Det är därför uthyrningsföretagen fyller en så viktig funktion. Vi politiker må gilla heltidsanställningar hur mycket som helst, men vi kan ju inte blunda för hur verkligheten i dag ser ut.

Fru talman! För några veckor sedan ställde jag en fråga till arbetsmarknadsministern under frågestunden. Arbetsmarknadsministern var då ny och kunde inte besvara frågan, och det hade jag full förståelse för. Nu har det gått ett tag och det kanske finns anledning att återigen ställa den. Frågan tog sin utgångspunkt i att AMS beslut riktade sig endast mot en bransch, nämligen de privata personaluthyrningsföretagen. Andra branscher med samma funktionssätt behandlades på ett annat sätt. Som exempel tog jag upp bevakningsföretag, städföretag, transportföretag, offentliga företag såsom Systembolaget och den kommunala sektorn med sina springvikariat. Jag tycker att det är bra att de olika ersättningssystemen ses över. Det är bra att de utredningar som arbetsmarknadsministern hänvisade till har tillsatts. Men det borde vara ett anständighetskrav att alla branscher borde behandlas lika. Tyvärr är det de HTF-anslutna som har råkat illa ut den här gången, deltidsarbetande och framför allt kvinnor. De arbetar inom sektorn kontor och administration och inom dessa personaluthyrningsföretag. Jag delar Christel Anderbergs syn, att man måste se till konkurrensaspekten. Det borde vara ett anständighetskrav att till dess att utredningarna är klara och man har fattat beslut med anledning av dessa borde de regler som gällde tidigare när personaluthyrningsföretagen startade fortsätta att gälla. Jag vill fråga arbetsmarknadsministern om hon är villig att låta dessa reglerna gälla till dess att utredningarna är klara. Jag är en vänlig person, och jag tänkte ta upp ett brev som jag vet att arbetsmarknadsministern har fått från ett av dessa förnyelseföretag. Det inleds med: "Snälla Margareta, ta dig tid att läsa det här." Det hoppas jag att arbetsmarknadsministern har gjort. Vidare tas det upp ett exempel från den offentliga förvaltningen. Avsändaren skriver: "En fast anställd undersköterska blir sjukskriven i fem dagar och måste ersättas. Från den interna ringlistan blir en arbetslös vikare kontaktad och insatt som ersättare. När arbetet är avslutat kan vikarien fortsätta att stämpla. En annan sjuksköterska blir sjuk en vecka senare. Samma vikarie blir insatt som ersättare. På så sätt kan det fungera år ut och år in. Vissa vikarier arbetar på detta sätt upp till tio år." Anser arbetsmarknadsministern att det är rätt att behandla detta företag och dess anställda - men inte de som arbetar inom personaluthyrningsföretag - på det här viset? Detta är viktigt för de företag som nu har etablerat sig. Det är speciellt angeläget för förnyelseföretagen - men även naturligtvis för andra företag - att det blir klarlagt att det blir en konkurrensneutralitet. Jag vädjar till arbetsmarknadsministern att se till att de regler som gällde tidigare när dessa företag startade bibehålls till dess att utredningarna är klara och riksdagen får möjlighet att fatta nya beslut.
Fru talman! Det blir en något förvirrad debatt. Både Christel Anderberg och Patrik Norinder framställer det som att det är fråga om ett nytt beslut som AMS har fattat nu under våren. Men det är inget nytt beslut, det vill jag understryka. Denna tolkning har gjorts tidigare och den har prövats juridiskt. Det är detta som AMS nu har gått ut och påpekat så att det skall bli en likvärdig behandling av personaluthyrningsföretag landet över. Det skall alltså råda konkurrensneutralitet företagen emellan. Man måste fundera litet grand över detta med personaluthyrningsföretag. Jag sade i mitt första inlägg att jag ser positivt på den här typen av företag. Samtidigt är det väldigt viktigt att dessa företag tar sitt ansvar. Utan någon jämförelse i övrigt finns det ju - och det breder tyvärr ut sig - i andra länder sätt att anställa folk som påminner om det här systemet. När det finns arbete är man välkommen, och när det inte finns något får man stå utanför. Företaget måste också ta ett vidare ansvar än bara för den stund som ett arbete utanför uthyrningsföretaget kan erbjudas. Detta är en principiell syn, och här finns det anledning att höja ett varningens finger. ARBOM skall alltså se över den här delen som är ett problem, inte bara för personaluthyrningsföretag utan också för arbetsmarknaden i dess helhet. Det finns två sidor av detta med deltidsarbetslöshet och akassa. Vi vill ju försöka förmå arbetsgivare att skapa heltidstjänster så att människor skall kunna försörja sig. Vi vill ju framför allt inte att systemet med akassa skall stimulera ytterligare deltider - de är alldeles för många redan i dag. Det finns en konflikt mellan den synen och den enskilda personens behov av att få en inkomst som är till fyllest. Det är det som ARBOM tittar på. Men man tittar också specifikt på frågan om uthyrningsföretag. Jag vet att man i utredningen har haft möten med arbetsgivar och arbetstagarrepresentanter för att diskutera det här. Utredningens rapport kommer den 30 september. Jag är därför inte i dag beredd att säga att den lag som AMS praxis vilar på skall förändras. Det är jag inte beredd att göra.
Fru talman! Jag har heller inte begärt att lagen skall ändras. Det enda man behöver göra är att få till stånd en annan tolkning av den, den tolkning som har funnits ända fram till februari i år. HTF i Gävle-Dala-området har över 20 % arbetslöshet bland sina medlemmar. Det är fråga om ca 50 arbetstillfällen i Borlänge, och det är fråga om tusentals arbetstillfällen i hela Sverige. Jag vädjar till arbetsmarknadsministern: Gör någonting, och gör det snabbt! Det måste ändå vara bättre att folk arbetar litet grand än att de inte arbetar alls. När jag var på Resursen träffade jag 60-åriga Elsa, som hade jobbat där. Hon gav mig ett brev, i vilket hon ställer följande frågor: Är det politikernas avsikt att faktiskt tvinga hem oss och andra i stället för att vi skall arbeta och avlasta statens hårt ansträngda finanser? Hur skall arbetslösheten kunna halveras fram till år 2000 om inte nya, flexibla lösningar tillåts? Vilka förslag har ni för att vi på nytt skall hitta in på arbetsmarknaden, efter att åter ha blivit utkastade, denna gång av AMS? Varför diskrimineras en särskild grupp på arbetsmarknaden? Vi vet att vår arbetsgivare slås ut i och med detta beslut. Finns det något hopp för oss att kunna fortsätta arbeta innan detta sker? Jag hinner inte läsa upp hela brevet, men jag vill gärna överlämna det till arbetsmarknadsministern. - och även medbröder, för den delen - hoppas på ett positivt svar från statsrådet.
Fru talman! Arbetsmarknadsministern svarar - som vanligt - inte på frågorna. Jag bad att få reda på hur arbetsmarknaden ser ut vad gäller konkurrensneutraliteten, men jag fick inte ett dugg svar på hur ministern ser på konkurrensneutraliteten gentemot den offentliga sektorn, osv. Jag härsknade till litet när arbetsmarknadsministern sade att arbetsgivarna inte tar sitt ansvar och att det gäller att "förmå" arbetsgivarna att skapa heltidstjänster. Med en välvillig tolkning kan man säga att arbetsmarknadsministern ännu inte har lärt sig hur arbetsmarknaden fungerar. Arbetsgivarna tar nog ett mycket bra ansvar för sina anställda. Men det kan ju faktiskt vara så att någon blir sjuk, att någon tar tjänstledigt för studier eller att någon är föräldraledig. Det kan uppstå situationer då man som arbetsgivare behöver hjälp. Kanske har man i en akut situation mycket att göra, och det är då ett utmärkt tillfälle att be om och få hjälp. Jag tror nog att både de privata arbetsgivarna och de offentliga tar sitt ansvar, så den saken har inte med det här att göra. Det känns litet underligt att höra Socialdemokraterna säga att man skall försöka minska arbetslösheten när man samtidigt gör allt för att motverka att människor kommer in på arbetsmarknaden. Det här är ett mycket bra sätt för arbetslösa att komma in på en arbetsmarknad. Många har gjort det. Många får fasta jobb tack vare den här möjligheten till personaluthyrning. Jag tror att de förnyelseföretag som arbetar i den här sektorn fyller en mycket viktig funktion. Nu när denna möjlighet till personaluthyrning slås undan motverkas människors möjligheter att komma in i reguljära arbeten. Det borde arbetsmarknadsministern som nytillsatt ta till sig, och hon borde se till att människor får den möjligheten. Det är litet begärt att den tolkning som fanns tidigare bibehålls till dess utredningen är klar. Jag hoppas att vi kan få ett bättre besked än att ministern inte är beredd att ändra lagstiftningen. Det är inte det vi har begärt, utan det handlar om tolkningen av lagen, arbetsmarknadsministern.
Fru talman! Debattörerna kanske borde läsa på litet grand vad det är ett statsråd får och inte får göra. Vad vi statsråd gör är att lägga fram förslag, propositioner, till riksdagen, förslag som riksdagen förhoppningsvis - men ofta med reservationer - antar. Däremot är det våra myndigheter som tolkar denna lagstiftning. Den kan också tolkas av domstolar, vilket har gjorts i det här fallet. Jag tycker att ni både skulle beakta vad ni säger. Ni säger att jag skall gå in och tolka lagen på ett annat vis. Det kan jag ju inte göra i enskilda fall som det här, utan vi får acceptera den tolkning som har gjorts. Är det sedan så att jag eller en majoritet av riksdagen tycker att tolkningen är felaktig måste man ändra på det som var grunden för tolkningen, nämligen lagen. Och jag säger då att jag i dag inte är beredd att göra det. Jag är inte beredd att gå in och ändra på de lagar som jag tidigare räknade upp, de lagar som ligger till grund för den praxis som har utvecklats. Det här är inte så enkelt. Samtidigt ser jag det ni båda ser, nämligen att vi lever i en annan tid nu, med en annan arbetsmarknad, och att detta kräver mycket av nytänkande och nya lösningar. Det här är ett sådant exempel, som jag i grunden tycker kan vara positivt. Samtidigt ser jag farorna med det, och det gör att man måste ställa krav på företagen och till viss del kringgärda detta så att inte de som anställs på det här viset drabbas. Jag vill därför ha en analys av dessa frågor, och en sådan görs av ARBOM. Jag kan försäkra er båda om att jag när utredningen läggs fram noga skall fundera över på vilket sätt - om det nu behövs - det hela kan förändras. Kanske - jag säger kanske - skall man också i fråga om möjligheterna till a-kasseersättning jämställa den här typen av företag med den offentliga sektorn och det privata näringslivet i övrigt. Det kanske är så, men låt oss se på resultatet av utredningen den 30 september för att sedan ta ställning. Jag är beredd att i mycket konstruktiv anda pröva dessa frågor.

Fru talman! Juan Fonseca har frågat statsrådet Pagrotsky om regeringen ämnar vidta sådana organisatoriska förändringar att bl.a. Jämställdhetsombudsmannen, Diskrimineringsombudsmannen och Barnombudsmannen kan samordnas i ett enda ämbete som arbetar med frågor som berör mänskliga rättigheter och som har ordentliga resurser. Interpellationen har överlämnats till mig. Juan Fonsecas interpellation berör både principiellt och sakligt intressanta frågeställningar. Idén är ju inte heller ny. Under senare år har nya ombudsmannainstitutioner inrättats för olika grupper i samhället, och önskemål har framförts om att även andra grupper skall få en ombudsman. Mot den bakgrunden har diskuterats - både i och utanför regeringskansliet - om det inte vore lämpligt att i stället för ett antal ombudsmän som verkar mot diskriminering av skilda grupper införa i vart fall en gemensam ombudsmannainstitution som verkar mot diskriminering i arbetslivet. Förslaget att införa en ombudsman som agerar för mänskliga rättigheter är också tänkvärt. Frågan är dock komplicerad, och dess konsekvenser är svåröverskådliga. I grunden ligger det faktum att de olika ombudsmännen delvis inte har jämförbara uppgifter eller roller. Jag kan inte här gå in på detaljer i vad som skiljer dem åt. Men det kan t.ex. röra sig om ansvarsområdet, som kan vara begränsat till arbetslivet eller omfatta samhällslivet i stort. Det kan röra sig om att i allmänhet bevaka en viss grupps intressen eller att kunna föra talan vid domstol. Det kan också röra sig om opinionsbildning eller om att fullgöra vissa myndighetsuppgifter av annat slag. Jag medger att det kan verka förvirrande att de olika ombudsmännen i dag har så olika uppgifter och ansvarsområden. Men dessa skillnader har sin grund i de olika intressegruppernas förhållanden och att man bedömt att respektive ombudsman därför skall arbeta med olika inriktning. Det är viktigt att den kompetens som nu upparbetats i de olika ombudsmannainstitutionerna tas till vara. I regeringsförklaringen framhålls att arbetslösheten, segregationen och rasismen är de mest oroande problemen i dagens samhälle. Dessa frågor är i allra högsta grad inom Diskrimineringsombudsmannens ansvarsområde, och Diskrimineringsombudsmannens insatser är därför av den största betydelse för arbetet med dessa frågor. Det har emellertid framförts kritik mot att lagen mot etnisk diskriminering skulle vara för kraftlös och att DO har för begränsade befogenheter att ingripa vid påstådda fall av etnisk diskriminering i arbetslivet. Regeringens utgångspunkt är att redan gällande system ger möjligheter för ombudsmännen att, som Juan Fonseca säger, vara "pådrivande", att "vitalisera humanismen" och att sända "signaler till omvärlden att Sverige fortfarande föregår med gott exempel med att förebygga olika kränkningar av de mänskliga rättigheterna". Ett uttryck härför är att regeringen mot denna bakgrund har för avsikt att inom kort initiera en översyn av lagen mot etnisk diskriminering. Arbete med detta syfte har redan inletts i regeringskansliet. Invandrarpolitiska kommittén har i sitt slutbetänkande förslagit en översyn av Diskrimineringsombudsmannens uppgifter. Denna fråga bereds just nu inom regeringskansliet.
Fru talman! Jag ber att få tacka integrationsministern för svaret. Det är glädjande att kunna läsa och höra att integrationsministern tycker att det förslag jag lägger fram är intressant. Bakgrunden till mitt förslag är att jag ser med oro att mycket av de mänskliga rättigheterna kränks i vårt land - naturligtvis även i Europa och på andra håll. Vi har, med all rätt, i vårt land olika ombudsmän som företräder olika utsatta grupper. Vi har en ombudsman för jämställdhetsfrågor, en som skall följa upp barnens rättigheter och en som skall se till att människor med annan bakgrund och annan rastillhörighet inte diskrimineras i Sverige. Jag tycker dock att frågorna i huvudsak handlar om mänskliga rättigheter. Poängen med mitt förslag är att man kanske kunde tänka sig, som ministern själv säger, att samordna alla dessa ombudsmän till en enda ombudsman med kraftiga resurser, som tittar på och ser över varje aspekt när det gäller de mänskliga rättigheterna. Jag tror att det skulle lyfta upp själva ombudsmannaämbetet som sådant. Det skulle kunna skapa större respekt för själva ämbetet och ge de grupper som i dag känner sig utsatta och diskriminerade bättre möjlighet att få gehör för sina frågor. Jag gläder mig också när integrationsministern i sitt svar till mig tar upp frågan som berör Diskrimineringsombudsmannen. Jag har samma åsikt som ministern när det gäller att Diskrimineringsombudsmannen i dag har möjligheter att vara pådrivande i frågor som berör t.ex. diskriminering av invandrare på arbetsmarknaden eller alla de flyktingar som i dag på olika sätt känner sig kränkta i vårt land. Jag tror också liksom ministern att det är viktigt att Diskrimineringsombudsmannen sänder ut signaler till omvärlden om att Sverige vill vitalisera de humanitära frågorna och inte tolererar någon diskriminering. Jag har dock på sista tiden ställt mig frågan om Diskrimineringsombudsmannens roll och ämbetet som sådant håller på att ifrågasättas eller naggas i kanten. Väldigt många människor håller på att tappa tilltron till Diskrimineringsombudsmannen på grund av att man hör väldigt litet från ombudsmannen i fråga. Om jag inte har fel har Diskrimineringsombudsmannen på fyra år skrivit en artikel, ett debattinlägg i Dagens Nyheter. På senare tid har han skrivit någon till artikel i Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet som berört diskrimineringsfrågan. I ett land som i dag - tyvärr - karakteriseras av mycket diskriminering mot invandrargrupper och flyktingar skulle en sådan ombudsman naturligtvis vara mycket mer engagerad i själva frågan. Men som sagt: Det är intressant att se om ministern framöver kan titta på om det finns en möjlighet att samordna alla dessa ombudsmän och inrätta en ombudsman för mänskliga rättigheter.
Fru talman! Det var både en intressant fråga och ett intressant svar. Den här interpellationen har fått även mig att fundera. Jag har ju i likhet med Juan Fonseca varit ledamot av den invandrarpolitiska utredningen, och vi har sysslat med de här frågorna under ett flertal år - Juan Fonseca ännu längre. Jag tycker mig ha kunnat konstatera med viss säkerhet att det faktiskt förekommer diskriminering i arbetslivet i Sverige. Det gör det; det är ingen idé att hyckla om detta. Det finns en smygande diskriminering. Jag är inte säker på att den grundar sig på något slags rasism eller något sådant, utan det är mera att man bara känner sig osäker och inte riktigt har förstått hur bra det är med mångfald och diversity, som det heter på engelska. Man har liksom inte tagit till sig att det är en vitaliserande faktor. Då är frågan om det är en skarpare lagstiftning vi behöver eller om det är en mera massiv opinionsbildning. Jag för min del tror att det är både-och. Enligt min åsikt är lagen mot diskriminering nog inte så skarp som den kanske behöver vara med tanke på hur det faktiskt ser ut på den svenska arbetsmarknaden. Om regeringskansliet förbereder en översyn av lagen för att göra den litet mindre tandlös finns det nog stöd för det. Jag tror nog ändå att opinionsbildningen är det viktigaste - hur den nu skall gå till. Det är ju inte kampanjer av olika slag som behövs utan mera en vardaglig opinionsbildning. Företagarinitiativet Sverige 2000 har t.ex. tagit upp de här frågorna, och sådant borde man kunna bygga vidare på. De skall också skapa ett särskilt institut, som riksdagen har anslagit litet pengar till. Detta i kombination med olika kontakter med företrädare för näringsliv samt arbetsgivar och andra organisationer borde kunna initiera en större medvetenhet bland företagen om detta. Jag tror alltså att man kanske får gå fram längs båda dessa spår. När det gäller lagstiftning skall man nog vara försiktig så att man inte slår för långt, för det kan också slå tillbaka. Men jag tror att dagens lagstiftning är litet väl tandlös och därför borde ses över. I likhet med vad statsrådet uttryckte i svaret tror inte riktigt jag heller på att man kan slå ihop alla ombudsmännen till en stor, tung ombudsmannainrättning. Jag förstår tanken och har sympati för den, men jag tror att uppgifterna är alltför olika för olika ombudsmän. Man skall nog i varje fall börja med att utveckla diskrimineringsombudsmannaskapet, få en bra lagstiftning där och se hur det utvecklar sig innan man går vidare och samordnar med de andra ombudsmannatjänsterna. Försiktighet på det området tror jag är klokt.
Fru talman! Jag tror att vi alla är överens om - både vi tre som här debatterar den här frågan och alla andra som på något sätt har varit i kontakt med de problem som särskilt invandrare kan ha på svensk arbetsmarknad - att det finns situationer där det förekommer en icke obetydlig diskriminering på svensk arbetsmarknad. Det vill jag påstå utan krusiduller. Den sker säkert emellanåt medvetet, och det är oerhört allvarligt. Men för det mesta tror jag att den på något sätt sker omedvetet. Det finns attityder, beteenden och värderingar som ligger i vägen för att man skall se situationen klart. För mig är det totalt obegripligt att jag som arbetsgivare och hundra procent ansvarig för rekryteringen, vare sig det råkar vara hos en kommun, landstinget, staten eller en privat arbetsgivare, skulle bortse från den kompetens som väldigt många personer som har invandrat till vårt land besitter. Väldigt många i invandrargrupperna är extremt högutbildade och har varierande utbildning som vi på inga villkor i dag tar till vara, därför att vi i ett tidigt skede i rekryteringsprocessen väljer bort personen i fråga redan med anledning av namnet. Det tror jag är en mycket vanlig form av diskriminering, den skriftliga ansökan om ett arbete rationaliseras bort i inledningen, sorteras undan och läggs, som Povel Ramel sade, i en hög för sig. Den tittar man inte i, utan man tittar på mer svenskklingande namn och hittar säkert någon där som man upplever som kompetent. Men det kanske också har inneburit att man har valt bort dem som var ännu mer kompetenta. Det är klart att Diskrimineringsombudsmannens arbete och hela lagstiftningen på området, som skall försöka förhindra diskriminering i arbetslivet och där samhället sätter gränserna, just syftar till att åstadkomma en situation där man som människa får vägas på samma våg och behandlas lika oavsett var man råkar vara född, har för ursprung, kulturell bakgrund eller religiös tro. Men riktigt så fungerar det inte. Det är naturligtvis mot den bakgrunden det kan vara värdefullt för oss att se över den här lagstiftningen. Även om den inte är särskilt gammal så är den tandlös. Det är alldeles uppenbart att det är på det sättet. Det har säkert att göra med hur lagen är konstruerad, men det kan också vara en annan faktor som spelar in, och den är ännu svårare att komma åt, nämligen svårigheten att bevisa att en diskriminering faktiskt har ägt rum. Men jag vill gärna dra en parallell mellan den situation som många invandrare har - inte alla, men alldeles för många och redan en är för mycket - och kvinnors situation. För deras del finns också en diskriminering i arbetslivet, och vi har en lagstiftning på området i syfte att gynna jämställdheten på svensk arbetsmarknad. Här kan man sannolikt också hitta förebilder för en kommande hantering av de här frågorna, så att personer med invandrarbakgrund blir behandlade på ett motsvarande sätt. Kan vi på något rimligt sätt komma åt diskrimineringen av kvinnor på svensk arbetsmarknad - emellanåt skulle man också önska att det var ännu bättre - borde vi också kunna hitta formerna för att på ett bättre sätt än hittills komma åt diskrimineringen av människor med invandrarbakgrund i vårt land. Det är också regeringens syfte att göra det.
Fru talman! Jag tror som ministern att vi är överens om själva frågan som sådan. Men frågan handlar egentligen om två saker. Den ena är mina idéer och förslag om att kunna samordna alla ombudsmannaämbeten som finns i dag i ett enda ombudsmannaämbete, som skulle få kraftiga resurser och som skulle övervaka frågor som rör mänskliga rättigheter. Den andra frågan handlade om, som ministern har skrivit i sitt svar till mig, Diskrimineringsombudsmannens roll. Där är vi överens. Lagen måste ses över. Alla i Sverige är i dag överens om att det förekommer en omfattande diskriminering på arbetsmarknaden av invandrare. Det förekommer också diskriminering när det gäller restauranger. Människor med annan hudfärg kommer knappast in på en del restauranger i Stockholm och på andra håll. Det är just därför det är viktigt att man som diskrimineringsombudsman har en person som driver dessa frågor mycket hårt, som skapar opinion och som säger ifrån att den typen av diskriminering icke skall tillåtas. Oavsett om lagen som sådan i dag är tandlös skall han vara en pådrivande person, så att Sverige står som exempel på ett land där diskriminering över huvud taget inte skall kunna förekomma, ett land som är känt för sina humanistiska värderingar. Det är därför det är viktigt att regeringen också funderar på om själva rollen som diskrimineringsombudsman måste ses över. Det kan också möjligen hända, jag har i alla fall den åsikten, att personen i fråga behöver syssla med någonting annat och att man utser en person som har ett gediget engagemang i de här frågorna, driver dem mycket hårt och skapar opinion. Jag har ingen annan åsikt, men det skulle vara intressant att höra vad ministern tycker om det jag senast har tagit upp.
Fru talman! Jag vill göra några randanmärkningar. När statsrådet talar om en kommande inriktning på lagstiftningen menar jag att man väl får vara litet försiktig så att vi inte hamnar i en situation där allmänheten kanske upplever att det föreligger en positiv särbehandling av invandrare. Det är väl inte riktigt det som är syftet med en skärpt lagstiftning, att invandrare skall behandlas bättre än majoritetssvenskar bara för att kompenseras, utan det är väl fråga om att garantera att invandrarna får samma chans när det föreligger samma kompetens. När det gäller jämställdhetslagstiftningen ger man i vissa fall, om det finns en sned könsfördelning, kvinnor t.o.m. företrädesrätt till vissa tjänster bara för att de är just kvinnor. Därför vill jag gärna ha ett klargörande från statsrådet på den punkten. Om det är något sådant han avser tror jag inte att jag hänger med riktigt ända fram. Det är viktigt att alla invandrare skall få precis samma chanser som övriga arbetssökande bland majoritetssvenskar om det föreligger samma kompetens och förutsättningarna i övrigt är sådana att de självklart borde få samma chans till intervju m.m. En positiv särbehandling är jag däremot litet tveksam till, för den kan slå tillbaka och bli kontraproduktiv. Det här måste under alla omständigheter kombineras med att man också, som jag sade tidigare, för ut budskapet att mångfald är positivt och stimulerande för företagen och företagarna. Det skall säljas in på ett positivt sätt. Det är spridningen av den insikten som gör att detta verkligen kan rätas upp, att enbart lagstifta sig fram tror jag är en farlig väg. Då kan det bli låsningar i samhällslivet.
Fru talman! När det gäller lagstiftningen kan jag inte säga så mycket mer än jag har sagt. Vi initierar en översyn och återkommer så småningom med tankegångarna kring just detta. Frågan om vilken roll DO-myndigheten skall ha i framtiden bereder vi just nu. Den vill jag gärna återkomma till också. Jag kan inte mer precist ange vad som kan komma att bli slutsatsen av den beredning som nu görs. Det är väl bra att jag kan uttrycka mig litet tydligare på nästa punkt, och då vill jag säga att jag inte är någon vän eller tillskyndare av kvoteringar. Principiellt tycker jag inte att det är bra. Jag vill naturligtvis försöka andra vägar i första hand. Ändå kvarstår det faktum att det finns en betydande diskriminering. Mitt mål är likabehandling. Man behandlas inte lika i dag. Man skall inte bli bättre behandlad, men i dag är de med svenskt ursprung bättre behandlade än invandrare, och det är inte rimligt. En person som är invandrad till Sverige skall behandlas på samma sätt som om han vore svensk. Det är målsättningen med hela den här politiken. Det är klart, det vet Gustaf von Essen, det vet Juan Fonseca, jag och många andra, att vi inte får likabehandling med hjälp av lagstiftning. Det är inte lösningen. Det handlar, som jag sade inledningsvis, väldigt mycket om attityder och beteenden. Attityder och beteenden är inte enkla att förändra. Det vore enklare om man skulle kunna vidta en lagstiftningsåtgärd och så var det fixat. Det vore väldigt enkelt och fint. Men så fungerar ju inte samhället. Det sitter tusentals och åter tusentals människor i ansvarig ställning och rekryterar personer, om man tar arbetsmarknaden som exempel, till företagsamheten eller till den offentliga sektorn som alla inne i sin skalle har sina attityder, värderingar och beteenden. För att komma ifrån det måste vi hitta en rad vägar för att påverka de här beteendena. Ett sådant är Projekt 2000, som Gustaf von Essen var inne på. I den här organisationsstrukturen går ett antal företag med i syfte att öka andelen människor med invandrarbakgrund i företagen, inte för att man tycker synd om invandrare, utan därför att de tillför företaget en ny kompetens och en ny kunskap, språkligt, kulturellt och på annat sätt, som är en tillgång för företaget i fråga. Volvo finns med där. Skandia finns med där. Pressbyrån finns med. Ett antal andra företag och organisationer finns med. Det finns plats för många fler. Jag vill härifrån uppmana företag, offentliga förvaltningar och organisationer att skriva in sig i den organisationen och göra en insats den vägen. Ta till vara den kunskap och kompetens som ändå finns! Jag tycker att arbetsförmedlingen nu har tagit ett gott initiativ. Man försöker peka på att kompetens är viktigt och att mycket av den kompetens som finns hos invandrare väljs bort. Man har en drive med information och opinionsbildning. Man skriver namnet på en person med utländsk bakgrund, vilken utbildning och vilken kompetens den personen har, och så skriver man att kompetens kan ha ett konstigt namn. Det är väl så man får se det. Det gäller att se bakom det konstiga namnet och se att det finns en person som kan svenska, som kan det jag efterfrågar som arbetsgivare kunskaps och kompetensmässigt och som också kan tjänstgöra socialt inne i företaget ihop med de arbetskamrater som han eller hon skall arbeta med. Det är de tre grundfaktorerna som är väsentliga. Det kan de allra flesta, men de får aldrig chansen.
Fru talman! Vi tre är överens om det som ministern har redovisat här. Alla är överens om att det förekommer en omfattande diskriminering. Alla är överens om att målsättningen måste vara likabehandling, att ingen skall ifrågasättas på grund av sitt ursprung, att kompetens måste gälla osv. Men det är också väldigt trist att kunna konstatera att vi tre i ett land som Sverige behöver stå här och samtala om att det förekommer en omfattande diskriminering på grund av att det finns människor som ser annorlunda ut och som har andra efternamn än de mest vanliga. Det är just därför det är viktigt att man tittar på om det finns någonting som tyder på att man skulle kunna förstärka ombudsmännens olika roller. Jag har sett hur t.ex. Barnombudsmannen och Jämställdhetsombudsmannen har agerat och drivit frågor som berör diskrimineringen av barn och diskrimineringen av kvinnor på olika sätt, men jag har faktiskt inte sett att Diskrimineringsombudsmannen har gjort denna typ av insatser. Det är väldigt konstigt att Diskrimineringsombudsmannen inte kan driva ett enda fall, när det finns hundratals anmälningar från människor med invandrarbakgrund som upplever sig vara diskriminerade på arbetsmarknaden. Jag ställer mig väldigt tveksam till själva personen i fråga.

Fru talman! Jag har inte något speciellt att säga. Jag har sagt det jag vill säga. Men till Juan Fonseca vill jag gärna säga att det fanns flera alternativ när det gäller att skriva den lag som nu gäller. Det fanns ett som var skarpare. Men även där bedömdes svårigheten vara att bevisa att en diskriminering faktiskt har inträffat. Det tycker jag är den stora frågan. Hur skall vi kunna formulera en lagstiftning som gör det enklare att bevisa diskriminering och fälla någon inför rätta för diskriminering om frågan inte har hanterats rätt? Det är klart att man kan tycka att det är konstigt att Diskrimineringsombudsmannen inte har kunnat föra någon enda fråga till domstol. I nuläget kan man bara notera att bevissvårigheterna är sådana att det är kolossalt svårt att leda i bevis att någon är åsidosatt just därför att han eller hon är invandrare och diskriminerad av den anledningen. Vi skall göra ett försök, och sedan får vi se var vi landar.

Fru talman! Juan Fonseca har i en interpellation frågat statsministern vilken integrationspolitik regeringen avser att bedriva. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på interpellationen. Den regering som tillträdde i mars lägger, liksom den tidigare regeringen, mycket stor vikt vid integrationsfrågorna. I regeringsförklaringen anges att arbetslösheten, segregationen och rasismen är de mest oroande problemen i dagens samhälle och att hela Sverige därför måste mobiliseras för att medverka till en ökad integration. Prioriteringen av integrationsfrågorna understryks av att regeringens arbete har omorganiserats genom att ansvaret för invandrings och integrationsfrågorna har delats upp på två statsråd. Jag kommer som integrationsminister i den nya regeringen att få ett ökat utrymme och bättre möjligheter att agera i just de frågorna. Målet för regeringens integrationspolitik är ett samhälle där alla behandlas likvärdigt oavsett ursprung och bakgrund och där alla människor har ett arbete och känner trygghet, delaktighet och ansvar. För att nå detta mål ställs krav både på majoritetssamhället och de människor som invandrat hit och deras barn. Vi måste alla, som Juan Fonseca säger, visa respekt för invandrarnas rötter, språk, kultur och skaparkraft. Mångfalden i samhället måste bejakas. Diskriminering tolereras inte och måste också därför med kraft motverkas. Det är av särskilt stor vikt att kampen mot arbetslösheten bland invandrare ges förtur. Invandrarnas särskilda kompetens skall tas till vara mycket bättre än vad som nu sker. Därmed stärks också Sveriges möjligheter i den ökande internationaliseringen. Kunskaper i svenska språket är ett grundläggande villkor för att en invandrare skall få likvärdiga förutsättningar att erhålla ett arbete och bli delaktig i det svenska samhället. Denna insikt måste väckas hos de invandrare som saknar motivation att lära sig det svenska språket. Samhället har självfallet ansvar för att erbjuda bästa möjliga svenskundervisning. Att främja gemensamma mötesplatser och vardagliga kontakter mellan svenskar och invandrare i arbetslivet och samhällslivet i övrigt är också av central betydelse för utveckling av svenskkunskaper och för den långsiktiga integrationen. Detta är några av utgångspunkterna för hur regeringens integrationspolitik kommer att bedrivas under mandatperioden. Politikens närmare och mer långsiktiga inriktning har, som Juan Fonseca väl känner till, övervägts i den parlamentariska invandrarpolitiska kommittén, som nyligen kommit med förslag i sitt slutbetänkande Sverige, framtiden och mångfalden . Som en av dem som varit med i kommittén har Juan Fonseca haft goda möjligheter att också komma med bra idéer om den framtida integrationspolitikens inriktning. Kommitténs slutbetänkande, som Juan Fonseca i huvudsak har ställt sig bakom, skall nu skickas ut på en bred remiss över sommaren, bl.a. till ett antal invandrarorganisationer. Regeringen kommer därefter att ta ställning till kommitténs förslag och har för avsikt att i en proposition till riksdagen presentera framtida mål och riktlinjer för integrationspolitiken samt de organisations och författningsförändringar som kan bli aktuella som en följd av detta förslag.
Fru talman! Jag vill be att få tacka integrationsministern för svaret. Låt mig som i den tidigare debatten understryka att han och jag har samma syfte. Jag ställer mig bakom de mål som han har redovisat när det gäller regeringens politik. Tillåt mig, fru talman, att påpeka att ett fungerande mångkulturellt samhälle kräver mer än bara respekt för olika språk, respekt för religioner, en gemensam grund att stå på eller ett språk som är gemensamt för alla. Vi lever i dag med institutioner och maktstrukturer som inte längre motsvarar det nya Sverige. Detta faktum gör det svårare att möta utmaningar som vi har framför oss. Jag tycker att mycket av agerandet i dagens politik präglas av rädsla, svårigheter att bejaka och utveckla mångfalden och enorma svårigheter att släppa in nya grupper i de instanser som avgör vårt lands öde. Frågan handlar egentligen om inflytande och delaktighet, och det tas inte upp i ministerns svar till mig. Många institutioner tycks fortfarande leva med en föreställning om ett Sverige som inte längre finns. Samtidigt som det finns en mångfald på landets gator och torg och i bostadsområdena, är institutioner och olika maktstrukturer något slags ointaglig borg för människor som ser annorlunda ut. De kommer varken in i den här församlingen - det är inte så många som har det ursprung jag har - eller i de politiska partierna. Än mindre kommer de in i den ekonomiska och kulturella eliten. Det arbete vi har framför oss för att skapa ett fungerande mångkulturellt samhälle och en verklig integrationspolitik kräver, enligt min mening, mycket mer än att alla kan tala bra svenska. Det nya samhället förutsätter ett radikalt nytänkande och en förändringsvilja. Vi måste utarbeta en ny politik. Delar av den politiken finns i den parlamentariska utredningens slutbetänkande, som jag i huvudsak ställer mig bakom. Jag vill dock påpeka att invandrarna och deras barn måste vara verkliga aktörer i politiken. De måste vara subjekt och inte objekt som de faktiskt är i dag. Vi måste göra upp med omhändertagandementaliteten. Vi måste sluta tycka synd om människor som mig. Vi måste, precis som ministern säger, få möjligheter att förverkliga våra drömmar utan att bli omhändertagna i de flesta fall. Vi måste släppa loss den skaparkraft och den idérikedom som finns bland väldigt många människor med invandrarbakgrund. Om vi gör det vill jag påstå att arbetslösheten skulle minska kraftigt i dessa grupper. Socialbidragsberoendet skulle också minska kraftigt. De socialbidragsberoende skulle också kunna förverkliga sina drömmar. Avslutningsvis, fru talman: Vi måste skapa förutsättningar för att bemyndiga människor och för att ge dem verklig makt och ansvarskänsla.

Fru talman! Jag har deltagit i många debatter kring asyl och flyktingpolitiken i Sveriges riksdag. Jag vill betona att jag aldrig har kritiserat någon enskild utlänning. Den kritik som kan riktas mot vår asylpolitik, skall riktas mot politikerna - framför allt i Sveriges riksdag. Fru talman! Jag vet att jag kan uppfattas som en litet udda person i detta sammanhang, men jag påstår ändå att jag representerar en stor majoritet av de människor som befinner sig utanför Helgeandsholmen. Jag vet att Fonseca kommer att säga att Sten Andersson alltid dyker upp när det blir debatter om asyl och flyktingpolitiken. Det är korrekt. Det kommer jag alltid att göra, för jag anser att den politik vi i dag bedriver saknar förankring hos en majoritet av svenska folket. Jag tycker att det är bra att frågan tas upp. Alla är inte lika entusiastiska som majoriteten här i kammaren. Det förekommer faktiskt två debatter i Sverige: En i riksdagen och de politiska församlingarna, och en bland politikernas arbetsgivare, dvs. väljarna. Sverige har faktiskt ingen invandrarpolitik. Sedan 1970-talet är det stopp för arbetskraftsinvandringen till Sverige. Inget politiskt parti har vad jag vet sagt att vi skall häva den begränsningen. Vi har i dag en fri arbetsmarknad bara för personer boende i Norden. Detta har man försökt kompensera genom att ta en omväg via asyl och flyktingpolitiken. Baserat på Genèvekonventionen är det bara 2, 3 eller i bästa fall kanske 4 % av dem som har kommit till Sverige som uppfyller reglerna om uppehållstillstånd för politiska flyktingar. Juan Fonseca säger att vi har Europas mest välutbildade diskare, städare och socialbidragstagare. Jag kommer, som kanske hörs, från Malmö. Där har vi problem med bosnier som definitivt inte har någon utbildning som är attraktiv. Det är tyvärr bara att konstatera att så är fallet. Fonseca angriper även, liksom i viss mån statsrådet Blomberg i sitt svar, företagen. Tror verkligen Juan Fonseca och statsrådet Blomberg att en företagare som skall välja en ny medarbetare till sitt företag väljer en person som bevisligen är sämre? På det viset skulle han ju missköta sitt företag och försämra dess förutsättningar att fortleva. Om det nu är sant som Juan Fonseca säger, att vi har Europas mest välutbildade diskare, städare och socialbidragstagare - varför har de i så fall ändå kommit hit? Jag förvånar mig också över att statsrådet säger att man skall ge invandrarna förtur. Vi har i dag drygt en halv miljon arbetslösa i Sverige. Varför skall då invandrarna ha förtur? De bör spela på samma arena!
Fru talman! När vi har arbetat i den invandrarpolitiska kommittén har vi fått tränga in i en väldigt omfattande materia av forskningsrapporter, olika föredragningar och sådant. Vi har diskuterat dessa frågor många gånger i kommittéarbetet och i andra sammanhang. Man landar så småningom någonstans där man hittar gemensamma värderingar, ståndpunkter och balanspunkter som man rimligen kan vara överens om. I någon mån tycker jag att utredningens betänkande präglas av detta. Det finns ändå vissa avgörande skillnader mellan Moderaterna och Socialdemokraterna. När vi talar om valfrihet och mångfald menar vi att det faktiskt är, och måste vara, en dynamisk kraft som kan föra utvecklingen framåt. Man måste noggrant analysera vilka hinder som finns för att denna dynamiska kraft skall kunna utvecklas och ge någonting. Då kommer vi in på frågor som rör exempelvis arbetsrätten. Vi kommer också in på skattekilar och på svårigheterna för hushållen att kunna, vilja och ha förmåga att köpa tjänster i större utsträckning. Frågan är hur vi kan få fler människor, inte minst invandrare, att starta nya företag och att utveckla de företag som redan finns. Jag vet att många invandrare är både kunniga och intresserade av att driva och utveckla företag. Tänk om man kunde få en uppläggning innebärande att nästa årtionde skall vara företagarnas och företagens årtionde! Det är faktiskt där de nya jobben finns. Det är där de kommer att skapas. Varken landstingen, kommunerna eller staten kommer att anställa fler människor annat än för att fylla de hål som uppstår. Netto blir det inga nyanställningar. Om invandrarna skall ha en chans i Sverige, måste arbetsmarknaden för dem öppnas på det sätt som jag beskriver här. Vi har ju också tagit små, små steg i kommittén genom att exempelvis säga att vi skall ha tolv månaders provanställning. Det är i alla fall ett litet symboliskt steg från Socialdemokraternas sida att i utredningen säga att det faktiskt betyder något för invandrarna att man har en förlängd provtjänstgöringstid. Det ser jag som ett steg i rätt riktning. Ett annat steg i rätt riktning är att man klart kommer fram till att hushållssektorn är en potentiell arbetsmarknad för många invandrare, liksom för många svenskar. Det här är en generell fråga. Den berör inte bara invandrare, utan den berör alla. Ett sådant förslag har lagts fram. Det här måste alltså fortsätta att utvecklas för att vi skall kunna få i gång arbetsmarknaden och landet. Detta kommer givetvis också att komma invandrarna till del. Om det här görs tror jag att man kan titta på ytterligare säråtgärder för invandrare, men jag vet inte om det ger någon särskilt stor effekt att nu gå in med stora batterier av säråtgärder inom den nuvarande stela strukturens ram.
Fru talman! Det är viktigt att fundera över vad det är som skiljer svenskar och invandrare åt. Vad skapar problem och möjligheter? Jag menar att det finns en avgörande faktor som skiljer oss åt och som också skiljer invandrare åt. Det är språket. Det skiljer människor från varandra. Man talar inte samma språk. Därför måste vi i vår politik framöver ge det svenska språket en särställning när det gäller prioriteringar av vad vi skall göra för att människor skall kunna integreras. Språket är makt. Det ger tillgång och möjlighet till ett arbete. Det ger möjligheter till en kommunikation och en dialog med andra människor. Det är det viktigaste av allt, om man skall peka ut någon enskild del i helheten. Jag och departementet har funderat rätt mycket på vad det finns för andra faktorer som på olika sätt utgör hinder för invandrare. Vi har inte kommit fram till en rad konkreta frågeställningar eller områden. Vi har kommit fram till att det handlar om attityder i vårt eget samhälle, såväl hos invandrarna själva som hos samhällets olika instanser och hos företag och människor som på olika sätt sitter i ansvarsställning. Det handlar om de beteenden som styr detta - som också är en konsekvens av de attityder som finns - och om de värderingar som styr oss alla som enskilda individer och människor. Jag vill påstå att de fyra grundläggande delarna är språket, attityder, beteenden och värderingar. Det är också det som gör det här problemet så oändligt mycket svårare. Det handlar inte bara om att lösa problemet genom att man skriver om lagar. Det handlar om språkutveckling. Detta måste vi ta till oss. Vi måste skapa mycket bättre förutsättningar för språkutveckling samtidigt som vi måste ställa större krav på dem som invandrar till Sverige när det gäller att försöka lära sig det svenska språket. I annat fall är de utestängda redan av det skälet. Jag skall försöka göra en definition. Det gjorde inte den invandrarpolitiska kommittén. Inte heller någon av deltagarna i den här debatten har försökt göra det, varken Juan Fonseca eller någon annan. Jag menar att integration egentligen innebär att man får förutsättningar för att delta i och tillgång till samhällets ekonomiska, sociala, kulturella och politiska liv. För mig är detta den teoretiska definitionen av integration. Hur skall vi då skapa denna integration? Det finns en rad förslag i den invandrarpolitiska kommittén. Det är logiskt att jag inte rabblar upp alla de förslag som skarpa hjärnor har varit med om att formulera. Nu skall remissinstanserna titta på förslagen. Sedan får vi återkomma från regeringen. Juan Fonseca! Min avsikt var inte att göra inledningen kort, när jag inte tog upp alla dessa frågor. De finns ju i kommittén, och många av dem kommer så småningom att ingå i den politik som regeringen skall bedriva. Det är viktigt. Sten Andersson talar om asyl och invandringspolitik. Den här frågan handlar inte om det. Sten Andersson tror inte att en företagare skulle välja en person som bevisligen är sämre. Det tror inte jag heller. Men företagaren vet inte att han kanske väljer bort en bättre kunskap och kompetens eftersom han aldrig prövar just dessa personer. Det är problemet. Jag ber Sten Andersson att försöka förstå vad det här handlar om. Sedan kan vi föra en tydlig debatt. Vi anklagar inte företag. Men om man inte tittar på den kompetens som finns hos den som heter något konstigt väljer man faktiskt bort den utan att veta vad man väljer bort. Det tycker jag är det absolut viktigaste.
Fru talman! Den här debatten är väldigt intressant och omfattande. Jag tror inte att vi blir klara med den i dag. Men låt mig inför ministern påpeka att jag har försökt att bidra med mina få kunskaper i dessa frågor i den parlamentariska utredningen. Jag utgår från att det finns människor med mycket skarpare hjärnor anställda hos ministern. Jag kan bidra med min erfarenhet av att leva i ett land som Sverige - som en person som har kommit hit med det utseende jag har, som talar som jag gör, som ser litet annorlunda ut och som har ett otroligt konstigt efternamn. Jag betraktar integrationsfrågor på följande sätt: Jag tror att man måste bejaka mångfalden. Det är en aspekt. Människors kunskaper, erfarenheter, traditioner, kulturer och språk måste kunna bejakas. I dag uppfattar jag debatten som att det svenska språket står i motsats till andra språk som också berikar vårt land och förbättrar de möjligheter som Sverige har att konkurrera utanför landets gränser. Jag tror att människors sätt att etablera sig på arbetsmarknaden inte i alla fall behöver vara de som har gällt på arbetsmarknaden i det etniskt homogena Sverige. Det kan hända att det finns andra arbetsformer som dessa grupper har med sig som kan utvecklas och berika vår arbetsmarknad. Det finns en annan aspekt när det gäller integrationsfrågor. Ansvariga politiker från alla politiska partier talar sällan om att det egentligen handlar om makt och inflytande. Det går inte att diskutera integrationsfrågor endast utifrån förutsättningen att vi måste ta hand om invandrargrupperna. De utgör i dag nästan en miljon människor i vårt land. Det går inte att rikta särskilda åtgärder till dem utan att Muhammed får vara med och fatta beslut. Jag kan ge ett exempel. Det kan inte vara rimligt att tillsätta en storstadsutredning som skall granska boendesegregationen i storstäderna utan att en enda person som bor i Rinkeby, Rosengård eller Angered är med. Andra, som icke bor där, skall forma politiken. Jag tror att de människor som bor i Rinkeby, Rosengård och Angered har någon idé om vad de vill med sina områden. Dessa människor måste kunna göras till subjekt och inte till objekt i politiken. Andra - något slags missionärer - kommer till dem och säger hur de skall bo och leva när de själva kanske kan utarbeta förslag och känna stolthet över sitt område. De kan känna stolthet över att de över huvud taget har kunnat vara med om att påverka den politik som kommer att gälla dem och deras barn och icke dem som inte bor där. Jag vill också helt kort säga någonting till Sten Andersson. Jag är faktiskt ordförande i Sveriges internationella företagarförening. Syftet med den är just att organisera småföretagare i Sverige som har invandrarbakgrund. Jag har t.o.m. träffat representanter från SAF och diskuterat varför SAF, bl.a., aldrig har intresserat sig för just de småföretagare som har invandrarbakgrund.

Fru talman! Jag delar helt och fullt statsrådets uppfattning om att språket är det absolut viktigaste när man kommer till ett nytt land. Som jag ser det finns det ingen ursäkt för att en person med normal inlärningsförmåga som har funnits i Sverige i 5-10 år inte på ett korrekt och begripligt sätt kan behandla det svenska språket. Om han eller hon blir diskriminerad av det skälet är faktiskt skulden till stor del hans eller hennes egen. Jag tycker att statsrådet något förnedrar företagarna och företagsamheten. Jag har svårt att tänka mig att en företagare skulle välja en sämre medarbetare därför att en sökande med meriter har ett, baserat på svenska förhållanden, konstigt efternamn. Man har ju ändå i dag anställningsintervjuer där man går in på vad han eller hon kan, helt oberoende av efternamn eller ursprung. Jag tror att statsrådet med det här uttalandet nog har retat upp en del seriöst arbetande svenska företagare. Här har talats om invandrarnas särskilda kompetens. Jag skulle då vilja fråga: Vilken är den, specifikt? Till sist, fru talman: Juan Fonseca sade i sitt första anförande att man skulle få mindre arbetslöshet i Sverige om hans förslag gick igenom. Vad menas med det, konkret? Var finns de jobb som inte utförs men som behövs i dag? Skulle de kunna utföras? Finns det jobb i dag som inte blir utförda? Det är enkelt att stå här i Sveriges riksdag och prata, men tala om var de finns konkret, Juan Fonseca!
Fru talman! Jag delar helt uppfattningen om svenska språkets betydelse. När jag i olika sammanhang har talat om särlösningar för invandrare har jag tänkt på just särskilda insatser för att förbättra möjligheterna till svenskundervisning och att lära sig svenska språket i invandrartäta områden eller i andra sammanhang. Det var intressant att höra statsrådet tala om det som han upplever som de stora hindren förutom språket: attityder, värderingar och beteende, om jag förstod det rätt. Jag tror att det ligger mycket i detta. Men då måste man gå till sig själv och analysera vilka attityder, värderingar och beteenden man själv har. Statsrådet kunde ju också gå till sin egen regering och analysera attityder, värderingar och beteenden hos den eller hos exempelvis riksdagen. Gör man det skall man finna att Sverige har haft värderingar och beteenden som har inneburit att vi bara har ägnat oss åt att åstadkomma storskaliga lösningar för stora grupper av människor. Värderingen att mångfald är bra har inte funnits. Eget ansvar och eget initiativ har inte var särskilt premierat. Dessa attityder och värderingar måste vi nu ändra på, för att få i gång människornas eget ansvarstagande och göra det möjligt för människorna att ta ett eget ansvar. Vi måste erkänna att människor är olika, att de har olika värderingar och olika åsikter och vill ha olika framtidsplaner. Då måste man se över hela lagstiftningen när det gäller arbetsrätt, skatter och mycket annat. Det är detta beteende och dessa värderingar som nu är de viktiga - både för invandrare och för väldigt många svenskar. Det gäller alltså att få i gång en dynamisk process och en bra tillväxt, som verkligen kan rädda vår ekonomi och göra vår framtid tillsammans bra.
Fru talman! Först vill jag bara säga till Sten Andersson att jag inte har pläderat för förtur för invandrare. Vad jag har pläderat för är likabehandling - att invandrare inte skall behandlas sämre och inte heller bättre. I dag är invandrarna inte likabehandlade - de är sämre behandlade, och det är det jag vill ändra på. Sten Andersson sade att en företagare inte skulle välja en person som bevisligen är sämre. Jo, tyvärr är det många arbetsgivare som aldrig prövar en person med invandrarbakgrund mot svenskar som söker. Antag att det är att tio personer som söker - fyra är invandrare, sex svenskar. Många arbetsgivare tittar då närmare på de sex svenskarna och väljer någon av dem. De övriga fyra tittar man inte på alls. Så går det till alltför ofta, även om det inte alltid är så. Det vore sorgligt om jag retade upp någon seriös arbetsgivare - det är inte min avsikt. Däremot är det bra om jag kan få någon arbetsgivare som beter sig på precis det sätt som jag säger att skämmas. Det hoppas jag. Kanske kan han också börja fundera över om han gör rätt och ändra sin inställning - till företagets bästa. Jag tycker att det är en dålig företagsledare som - medvetet eller omedvetet - väljer bort kunskap och kompetens genom att aldrig på ett seriöst sätt pröva detta. Han prövar sex av tio, oavsett vilka meriter de fyra övriga har, bara för att de heter Fonseca, Gonzales eller Ibrahim. Det är farligt att göra så i ett samhälle; det blir ett knallhårt samhälle. Till Gustaf von Essen vill jag säga att det ju är så att hela vårt samhälle styrs av de värderingar, attityder och beteenden vi har, som individer men också som verksamma i politiska rörelser, fackliga rörelser, osv. Ibland skapar det problem, ibland löser det problem. Riksdagen har också värderingar, attityder och beteenden, arbetsgivare har det, fackföreningar har det. Vad gör vi nu framöver? Jag kommer då in på integrationspolitiken i ett större perspektiv. Först och främst tycker jag inte att invandrare är något bra begrepp. Invandrarna är i landet, och de är alla individer. Vad har en invandrad somalier gemensamt med en invandrad norrman? Båda är invandrare. De har inte särskilt mycket gemensamt - inte språket, inte någonting alls kanske. En del individer har kanske någonting gemensamt, men alla har det inte. Därför måste vi sluta prata om invandrare som ett begrepp. Jag håller med Juan Fonseca när han talar om att gå ifrån att vara ett objekt till att bli ett subjekt. Man har använt begreppet invandrare som ett kollektivt begrepp, och jag menar att man måste gå till individen, invandraren, personen - vad han eller hon nu kan heta. Jag tror att det är väldigt viktigt att vi decentraliserar vår politik och att vi individualiserar den i ordets positiva bemärkelse. Ibland kan man få för sig att individualisering betyder: Sköt dig själv och skit i andra. Nej, inom ett kollektiv och inom ramen för en generell välfärdspolitik skall vi skapa förutsättningar för individen. Jag var häromdagen i Norrköpings kommun, där man nu höll på att åstadkomma en organisation där man skall göra upp individuella planer för varje arbetslös person. Man frågar: Vilket behov finns det hos den här personen - invandrare eller svensk, ung eller gammal? Sedan tar man initiativ till åtgärder och insatser i syfte att få människan rustad för att vara konkurrenskraftig. Det pågår väldigt mycket i den riktningen. Det mångkulturella samhället är ju ett samhälle som vi lever i och alltid kommer att få leva i. Det är ingenting som kommer att ta slut - det vill jag särskilt säga till Sten Andersson - utan det här är bara början. Detta får vi leva med. Varje människa har rätt att ha sin tro och sin kultur om den inte inkräktar på någon annans frihet. Det är det mångkulturella samhället, och det går att utveckla till en enorm framgång.
Fru talman! Låt mig deklarera att jag ställer mig bakom ministerns åsikter i de frågor där det går en skiljelinje mellan oss socialdemokrater och moderaterna i de här frågorna. Låt mig också påpeka en sak för integrationsministern. Självfallet är språket det viktigaste redskap som vi som kommer utifrån måste skaffa oss. Det har jag förstått. Språket innebär, som statsrådet själv säger, makt. Men vad händer med de tusentals människor som råkar vara barn till personer som mig, människor som är födda här i landet, som talar perfekt svenska och t.o.m. andra språk än svenska, som känner sig svenska trots att de har rötter någon annanstans? De kommer över huvud taget inte in på arbetsmarknaden. Jag skall ta ett exempel: Jag har en kompis som råkar heta Victor Castro. Han har bott i Sverige i 23 år, han är biokemist, han är gift med en svenska som är lärare och de har två barn. Dottern i familjen är 20 år. Hon råkar heta Castro. Hon har ingenting med Fidel att göra, om nu någon skulle tro det. Hon talar perfekt svenska, hon bor inte i något segregerat område, hon kommer från en medelklassfamilj, men hon får över huvud taget inget jobb. Hon funderar i dag - med sorg i hjärtat - på att byta namn. Hon konstaterar att hon måste ta sin mammas efternamn om hon över huvud taget skall få en chans att få ett arbete. Det är faktiskt trist att behöva konstatera att det är så i vårt eget land. Huvudfrågan, som Invandrarpolitiska kommittén inte ägnade sig åt, är: Vad kommer att hända med de tusentals människor med invandrarbakgrund som i dag är unga och som känner sig fullständigt utanför och utan möjlighet att påverka?
Fru talman! Jag håller med. Vi har diskuterat det här arbetsmarknadsproblemet flera gånger. Här har vi attityder, värderingar och beteenden som kommer in återigen. Det här har vi diskuterat i snart en timme nu. Hur kommer vi runt dem, och hur skall vi skapa förutsättningar för att den här tjejen som heter Castro i efternamn skall komma in på arbetsmarknaden och få heta Castro? Det är naturligtvis vårt mål. Castro skall få ett arbete. Man skall få arbete oavsett vad man heter eller vilken bakgrund man har; man måste få samma behandling. Vad gäller hur man kommer dithän tycker jag att Juan Fonseca gör det litet lätt för sig när han säger att kommittén inte har tagit upp någonting om detta. Får jag fråga om Juan Fonseca tog upp det? Juan Fonseca avgav särskilda yttranden. Där står det ingenting heller. Juan Fonseca har haft alla möjligheter att föreslå åtgärder och insatser, och det finns också mycket i Invandrarpolitiska kommitténs program och förslag som leder i rätt riktning. Men sedan tror jag att det ytterst är Juan Fonseca och jag, och alla andra i det här samhället, som människor och som ansvarskännande personer, som får vara så vänliga att föra debatten och dialogen, stå upp som förebilder för vad vi tycker är rätt och riktigt och försöka, på våra värderingsgrunder, förändra attityder och beteenden varhelst vi stöter på dem, när vi känner att de är fel utifrån våra utgångspunkter. Det tror jag är den kanske absolut viktigaste frågan av allihop. Slutligen: Språket, det svenska språket - jag viker inte en millimeter från detta - är den viktigaste faktorn när man är i Sverige om man vill ha någon makt. Det är makten att kunna få ett arbete - nu vet vi att alla inte får det ändå, men det är sådant man måste röja undan - det är makten att kunna uttrycka sig, det är makten att kunna sitta i Sveriges riksdag, det är makten i alla demokratiska sammanhang att kunna tala och skriva på det språk som talas och skrivs i det land där man lever och verkar. Det finns ingen motsättning i att kunna spanska i Sverige eller att kunna svenska, men det är svenska som talas här. Makt är ingenting som man får eller som någon annan skall ge någon människa, utan det får man kämpa sig till. Det har Juan Fonseca gjort - han sitter i riksdagen - och det har oändligt många andra människor gjort, precis som han, och det är det som gäller. Det är en kamp hela tiden om att få denna makt, men grunden är språket.

Fru talman! Jag ber om ursäkt för att jag inte kom i tid, vilket berodde på en olycklig omständighet. Ragnhild Pohanka har frågat mig om jag avser att ta del av "problemet" med att Invandrarverket och Utlänningsnämnden nyligen gett besked om att man återupptar arbetet med barnfamiljers asylärenden och om jag avser att vidta några åtgärder så att sådana ärenden blir vilande tills Barnkommitténs utredning om dessa frågor blir klar. Ragnhild Pohanka är själv ledamot i den parlamentariska kommitté som nu på regeringens uppdrag gör en bred översyn av hur lagstiftning och praxis förhåller sig till barnkonventionens bestämmelser. Kommittén skall söka skapa större klarhet och ett ökat mått av samsyn om innebörden av begreppet barnets bästa samt analysera eventuella målkonflikter. Barns ställning i ärenden enligt utlänningslagen behandlas med förtur, och en rapport om dessa frågor skall lämnas senast den 30 juni i år. Det var i januari i år som regeringen beslutade att tillkalla en parlamentariskt sammansatt barnkommitté. När det gäller det fortsatta beslutsfattandet i utlänningsärenden som rör barn vill jag först understryka att det inte rått något allmänt beslutsstopp i dessa ärenden. Jag vill påminna om vad den då ansvarige invandrarministern Leif Blomberg sade i den flyktingpolitiska debatt som hölls här i kammaren den 26 januari i år: "Medan den parlamentariska kommittén arbetar med sitt uppdrag avser regeringen att inte ta något beslut om avvisning där barn som kommit att vistas här en längre tid berörs och där barnens hälsa sätts i fråga." Leif Blomberg avsåg alltså ärenden som lämnas över till regeringen för beslut. Ett beslut av regeringen i ett sådant läge skulle kunna innebära att en praxis lades fast som sedan kunde komma att ändras som ett resultat av kommitténs arbete. Regeringen bedömde att det skulle bli fråga om en relativt kort tid och att kommitténs förslag därför kunde avvaktas. Leif Blomberg sade i debatten även att han utgick ifrån att "myndigheterna under tiden för kommitténs arbete också kommer att iaktta stor varsamhet i hanteringen av sådana ärenden". Regeringen har heller inte meddelat några sådana beslut. Något formellt vilandeförklarande i juridisk mening har det emellertid inte varit fråga om. Någon sådan möjlighet finns inte i utlänningsärenden. Statens invandrarverk och Utlänningsnämnden gjorde vid samma tid den bedömningen, som självständiga myndigheter, att det var möjligt även för dem att avvakta med beslut i dessa ärenden. Det gällde alltså sådana avvisnings och utvisningsärenden där vistelsetiden i Sverige blivit lång och där barns hälsa är satt i fara. Myndigheterna utgick då från en tidig information som sade att ett förslag av Barnkommittén skulle lämnas inom ett par månader eller i början av april. När det senare stod klart att detta inte skulle bli fallet förklarade generaldirektörerna för Invandrarverket och Utlänningsnämnden den 10 april att myndigheterna, främst med hänsyn till dem som väntar på beslut, inte kan ta ansvaret för den väntetid som uppstår. Myndigheterna skulle därför återuppta beslutsfattandet i barnärenden i mer normal utsträckning. Generaldirektörerna för dessa båda myndigheter informerade mig om sitt beslut innan det offentliggjordes. Jag noterade då att generaldirektörerna underströk att besluten skulle fattas med försiktighet och med beaktande av att den parlamentariska kommittén tillsatts. Invandrarverket och Utlänningsnämnden skall liksom andra myndigheter handlägga ärenden i enlighet med gällande lagstiftning. Enligt förvaltningslagen skall varje ärende där någon enskild är part handläggas så snabbt som möjligt utan att rättssäkerheten eftersätts. I denna kammare behöver jag knappast påminna om att det inte är tillåtet för vare sig regeringen eller ett enskilt statsråd att söka påverka myndigheterna när det gäller hur de skall besluta i enskilda ärenden. När Ragnhild Pohanka och de övriga ledamöterna redovisat Barnkommitténs ställningstaganden i slutet av juni kommer dessa synpunkter att tillmätas stor vikt i arbetet med den migrationspolitiska propositionen. Jag hoppas att vi med hjälp av Barnkommittén skall kunna nå ökad samsyn om hur barnens rätt och bästa skall tas till vara i utlänningsärenden. Propositionen kommer sedan att presenteras för riksdagen så snart det är praktiskt möjligt, vilket innebär i september i år. Ledstjärnan för hela propositionsarbetet är att Sverige på detta område skall föra en human och tydlig politik.
Fru talman! Jag tackar för svaret. Först vill jag ha några kommentarer till svaret. Jag är själv ledamot i den här barnutredningen, och det är anledningen till att jag har lagt fram den här interpellationen. Många fick ju inhibition efter det här; det känner jag till. Nu börjar dessa grupper återigen oroa sig för att de skall bedömas innan Barnkommittén är färdig med sitt arbete. Man trodde att kommitténs förslag skulle kunna avvaktas. Det dröjde ett par månader innan kommittén kom i gång, och det kan väl vara ett av skälen till att man nu inte väntar längre. Det står i svaret: "Något formellt vilandeförklarande i juridisk mening har det emellertid inte varit fråga om." Men jag menar att det också finns moraliska lagar som man bör följa här. När det var så nära som bara ett par månader kunde man ha avvaktat. Det dröjer ju ytterligare en tid innan ett riksdagsbeslut kommer fram, men en utredning är också ett underlag att avvakta. Vidare talas det i svaret om ärenden "där vistelsetiden i Sverige blivit lång och där barns hälsa är satt i fara". Vad menar man med lång vistelsetid? Och vad det där med att "barns hälsa är satt i fara" beträffar tar man mycket liten hänsyn till läkares, psykiatrers och psykologers olika intyg. Dessa sätter faktiskt hela sin yrkesheder i pant, och därför tycker jag att man bör lita på dem. Förtroendeläkarna river dock upp det här väldigt ofta. Sedan undrar jag varför man inte kan vänta några månader till med hänsyn till barnen. Det har jag mycket liten förståelse för, eftersom detta oftast är sådana som redan har väntat länge. Om man vill visa barnen hänsyn bör man beakta barnkonventionen. I svaret står det att "besluten skulle fattas med försiktighet och med beaktande av att den parlamentariska kommittén tillsatts". Jag hoppas att det blir så. Jag kan inte yttra mig om att det inte har blivit så, jag bara hoppas. Det är också så att regeringen och ministern inte kan påverka enskilda fall. Det vet jag. Men man kan genom olika förordningar, uttalanden och direktiv visa hur man skall påverka för att det skall fattas beslut. Det kan man väl göra. Den sista meningen tackar jag för: "Ledstjärnan för hela propositionsarbetet är att Sverige på detta område skall föra en human och tydlig politik." Jag har även i socialförsäkringsutskottet vänt mig emot att det i våra betänkanden står att vi i fortsättningen också skall föra en generös och human flyktingpolitik, för jag tycker inte att vi gör det. Om det står att vi skall föra en, då måste det bli en förändring. Jag hoppas att det blir på det sättet. Just för att jag ser så positivt på tillsättningen av barnutredningen och dessutom fått förmånen att själv sitta med i den blev jag så upprörd över beslutet att på Invandrarverket och i Utlänningsnämnden återuppta behandlingen av ärenden som rör asylsökande med barn. Det finns mycket som jag tycker har gått snett i flyktingpolitiken, bl.a. den inställning som gör att man jagar gömda flyktingar, sätter barn i förvar och låter "samhällsintresset" av minskad invandring vara ett tyngre vägande skäl än att följa barnkonventionen. Antalet asylsökande väntas bli ca 5 000 under år 1996, efter transportbolagens effektiva arbete och efter direktavvisningar vid gränsen. Om ca 70 % av dem får asyl är vi inte så långt över flyktingkvoten för dem som får stanna.
Fru talman! Egentligen talar Ragnhild Pohanka till generaldirektörerna i sitt inlägg. Jag har ju redovisat skälen för att det är omöjligt för ett statsråd och för regeringen att ingripa. Jag blev också överraskad när jag fick veta att de två generaldirektörerna så att säga tänkte sätta i gång igen. Men de förklarade sig för mig, och jag förstår att det inte var av illvilja på något sätt. Det var i enlighet med det de betraktar som sitt ansvar, vilket är deras ansvar, och de klargjorde även noga, som jag sade i svaret, att de visste varför Barnkommittén tillsatts och att de därför också skulle hantera dessa frågor med stor varsamhet. Detta är läget. Jag tror också att de fäste vikt vid att det hade kommit ett mycket stort antal förfrågningar och nya ansökningar till följd av att Barnkommittén hade tillsatts, alltså ansökningar från sådana som redan hade fått avslag. Det skulle bli en väldigt stor arbetsbörda, men framför allt en tidsutdräkt för i första hand barnen, som skulle få vänta ännu mer om man dröjde med att fatta beslut. Det var den bedömning de gjorde. Jag noterade den, och vi var på det klara med att Barnkommittén tillsatts i ett bestämt syfte. Jag får säga att den interpellation som Ragnhild Pohanka har ställt säkert bidrar positivt till beslutshanteringen från myndigheternas sida. Det utgår jag från. Det gläder mig också att Ragnhild Pohanka, med sitt starka intresse för den här frågan, sitter med i Barnkommittén och där kan göra en stor insats.
Fru talman! Jag tror inte heller att det är av illvilja. Det är liksom mot hela min livsinställning att tro att människor gör sådant av illvilja. Däremot kan det bli ganska fatala följder av sådana här saker. Det är därför jag har ställt den här interpellationen. Jag tackar för att jag tillmäts så stor betydelse, att jag skulle ha någon inverkan på ärendena. Jag hoppas att det är så, i positiv riktning. Men det får vi se. Med de ungefärliga siffrorna på 5 000 asylsökande om året borde skälet, att samhällsintresset att minska invandringen skall gå före barnens behov, egentligen vara rätt överspelat. Det är så få som kommer nu. Däremot finns det många i landet. I tveksamma fall, särskilt när det gäller barn, skall enligt min övertygelse ett positivt beslut bli resultatet. Trots det vill jag betona generositeten även när det gäller vuxna. En asylsökande torterad, f.d. fängslad man eller kvinna är lika hjälplös som ett barn utan de rättigheter som vi som vuxna är vana att ha, arbete, sjukvård, yttrandefrihet och frihet över huvud taget. Jag tycker att det är ett brott mot konventionen att närmast jaga barn. Det är ett så pass flagrant brott att man borde kunna ta hänsyn till det redan innan utredningen är klar. Första gången det mig veterligt skedde var på Alsike kloster, då man gick in med hundar, och minst en barnfamilj hade gömt sig bakom altaret. Sådana händelser är en skam i ett demokratiskt och humant samhälle. Något måste göras åt alla de rädda människor som valt internflykten i vårt land. Det är ju gömda som i gamla tider har blivit fredlösa. Om man hittar dem, tar man dem och skickar ut dem. Det känns som om vi hade ett land där internflyktingar lever utanför lag och rum. Det är ju inget brott att gömma sig, men det blir följder om de hittas. Jag tror inte att föräldrar gömmer sig och sina barn om de inte har befogad rädsla för förföljelse och/eller fängslande och straff om de återvänder till sitt hemland. Är det inte dags för en ny amnesti snart? Dorothy Söller säger: Orättfärdigheten tar sig inte så mycket uttryck i enskilda handlingar som i det vi underlåter att göra och i det vi tillåter ske. Här tillåter vi det ske, att människor har det på det här viset och att de jagas. Jag känner till många familjer som har varit gömda, både med och utan barn. De är övertygade om och har en befogad rädsla, som det står i flyktinglagen, för förföljelse i sitt hemland, för upprepad tortyr. Vi skall veta att 25 % av dem som har sökt asyl under de senaste åren har haft synliga spår av tortyr. Det är djupt omänskligt att inte tro på dessa människors berättelser. Jag hoppas att det sker en attitydförändring. Kanske kan den minskade gruppen av asylsökande göra att vi hinner besinna oss och lyssna djupare och allvarligare. Jag vet att det har kommit många och att Invandrarverket och Utlänningsnämnden har varit hårt arbetsbelastade, men jag hoppas på en förändring genom att vi får andas ut och ta ny sats inför kommande handlingar.
Fru talman! Vi strävar efter att det inte skall uppstå några nya Åseleliknande fall eller några nya Alsikeliknande fall. Det var därför som Leif Blomberg tidigare tillsatte Barnkommittén och satte i gång utvecklingsarbetet genom att tillsätta en grupp som skulle förbereda en migrationspolitisk proposition. Det jobbet skall jag nu fortsätta. Syftet är att undvika sådana här traumatiska, dramatiska situationer, där det oftast är barnen som blir lidande. Vi skall ha en human och en tydlig flyktingpolitik framöver. Tack!
Fru talman! Jag vill passa på att tacka förre invandrarministern för att han tillsatte denna utredning. Jag hoppas att den får en god effekt i framtiden.

Fru talman! Lars Stjernkvist har frågat mig vad jag avser att göra för att motverka våldet i anslutning till idrottsarrangemang. Under senare år har det bland supportrar uppstått bråk som även övergått till våldshandlingar i samband med idrottstävlingar. Genom ett ökat samarbete mellan idrottsklubbar och lokala polismyndigheter har problemen i stor utsträckning också kunnat begränsas. Samarbetet mellan polisen och idrottens organisationer är en viktig utgångspunkt för att förebygga såväl det allmänna bråket som det fysiska våldet i anslutning till idrottsarrangemang. Jag delar Lars Stjernkvists uppfattning att detta våld måste bekämpas från många olika håll. Ansvaret gäller såväl åskådare som politiker, föräldrar, ledare och spelare. Genom att i högre grad fästa uppmärksamhet vid det positiva intresset för idrotten och engagemanget för laget eller enskilda idrottare minskar grogrunden för yttringar från sådana krafter som söker sig till idrotten för att göra denna till sin arena för bråk och våld. Dessa krafter måste kämpas tillbaka där de finns. Idrottstävlingar måste i än större utsträckning än i dag vara säkra för besökarna vad gäller både själva tävlingen och resan till och från den. En stor del av våldet i anslutning till idrotten har satts i samband med fotbollsmatcher. Den överväldigande delen av detta våld sker utanför själva idrottsarenan i anslutning till tävlingen. Utöver de ansträngningar som redan vidtagits har inför årets säsong initiativ till en nationell kraftsamling mot våldet på arenorna tagits av Rikspolisstyrelsen, Fotbollförbundet och elitserieföreningarna. Rikspolisstyrelsen har för sin del betonat betydelsen av ett fortsatt arbete genom supporterpoliser. Fotbollförbundet har utarbetat ett åtgärdsprogram som syftar till goda förutsättningar att förebygga läktarvåld inne på arenorna. Bland åtgärderna kan nämnas att moderföreningar skall ha ansvariga personer med på organiserade resor för supportrarna vid bortamatcher. Vidare har varje förening ett särskilt ansvar för sina supportrar, på såväl borta som hemmaplan. Således pågår redan i dag en omfattande förebyggande verksamhet. Det är bra, men vi får naturligtvis inte stanna här. Vi måste samtidigt undersöka om polis och arrangör har behövliga redskap för att motverka våldet på arenorna. Ett sådant redskap som skulle kunna utvecklas är användningen av övervakningskameror. Den gällande lagstiftningen ses för närvarande över. Intresset för att förhindra och utreda brott skall i denna översyn få ett ökat utrymme vid prövningen av övervakningskamerornas användning. För min del har jag beslutat att inkalla företrädare för såväl idrottsrörelsen som andra organisationer och myndigheter till en överläggning i fråga om våld i anslutning till idrottsarrangemang. Regeringen följer således utvecklingen nära och är beredd att vidta nödvändiga åtgärder för att motverka våldet i samband med idrottsarrangemang. Det är min övertygelse att vi genom ett samlat arbete skall komma till rätta med dessa allvarliga händelser.
Fru talman! Jag vill tacka för svaret. Det är ett mycket bra svar. Framför allt uppskattar jag initiativet att inbjuda till överläggningar med idrottsföreningarna. Även om det säkert finns en del punkter där lagstiftningen kan skärpas och där även tillämpningen av de lagar vi har kan skärpas, är det i första hand genom ett aktivt samarbete med klubbarna som våldet kan stoppas. Det är jag helt övertygad om. Jag har tagit del av det program som statsrådet nämnde i sitt svar, och på två punkter känner jag fortfarande att det finns brister, även om väldigt många initiativ som har tagits av klubbarna och polisen är bra. Det finns alltså två punkter där jag känner en viss otillfredsställelse. För det första har jag en känsla av att vi reagerar för sent. De allra flesta idrottsledarna har nu äntligen tydligt markerat att man inte accepterar våldsbrott och att man har ett stort ansvar för att förhindra den typen av oerhört tydliga övergrepp, men fortfarande har vi en alldeles för flat inställning till beteenden som jag tycker är oacceptabla kring idrottsarenor, även om de inte är direkt brottsliga. Jag tillhör dem som, när jag har möjlighet, går på fotboll och försöker njuta av spelet. Men när jag ser hur spelare och ledare efter matchen tackar en hejarklack som under 90 minuter har vrålat oförskämdheter och på gränsen till rasistiska och ibland t.o.m. rasistiska tillmälen om motståndarna, då känner jag en olust. Det här gör naturligtvis att jag undrar hur ungdomarna i hejarklacken tänker, vilka värderingar de får, när de ser att de får spelarnas förtroende och tacksamhet trots att de har vrålat de här sakerna. Jag tror att den här frågan är oerhört viktig. Vi vet att det i de här supportergängen finns en kategori som verkligen är gravt kriminell. Vi vet t.ex. att det finns kopplingar mellan mc-gängen och supportergängen. Om vi skall kunna isolera den här kategorin, se till så att de inte vinner anhängare bland övriga supportrar, som ändå i första hand är intresserade av fotboll, ishockey, osv., då är det viktigt att vi drar en tydlig gräns och att vi gör det långt innan det hela övergår i direkt kriminella handlingar. Jag tycker alltså att det är viktigt att få ledare och spelare att på ett mycket tidigare stadium reagera mot sådant som inte rimligen borde höra hemma i samband med idrott eller i några andra sammanhang. För det andra menar jag - vilket jag också tar upp i min interpellation - att även om klubbarna i första hand måste ta ett ansvar måste vi som lagstiftare, samhälle, markera att det finns en definitiv gräns för hur långt vi kan gå när det gäller bevakning och övervakning för att skydda övriga åskådares hälsa och säkerhet. När det krävs 230 poliser för att klara av en s.k. högriskmatch tycker jag att man har börjat tangera en gräns. När det har gått så långt måste man säga att om nu inte arrangörerna klarar av att själva, med ordningsvakter och annat, hålla samhällets bevakning på en rimlig nivå, då är det faktiskt orimligt att ge tillstånd till den här typen av publika arrangemang. Det är viktigt att vi markerar att det finns en sådan yttersta gräns vid vilken vi inte anser oss ha råd, ork, kraft eller möjlighet att ställa upp med hur många poliser som helst för att möjliggöra den här typen av arrangemang, och då är den enda lösningen att matchen får spelas inför tomma läktare. Det här hotet måste finnas från vår sida.
Fru talman! Jag håller med Lars Stjernkvist om att samarbete och dialog är det mest verkningsfulla. Lagstiftningen fyller sin funktion, den sätter gränser, och den gör att man kan beivra klara överträdelser. Det är väldigt viktigt att samhället har den gränsen. Men för att vi skall kunna föregripa och förhindra att den här typen av händelser inträffar är det dessutom nödvändigt med ett samarbete mellan å ena sidan myndigheter och politiker och å andra sidan föreningar, spelare och supporterklubbar. Det gäng som håller på att stöka och böka utgörs ju av ett antal personer i supporterklubben - det är dessa som ställer till det mesta av problemen. Det gäller då att identifiera de personerna för att komma åt dem, för att kunna föra ett samtal med dem men kanske också med deras anhöriga, med deras mammor och pappor, och se till att de förstår att deras beteende är något som vi absolut inte accepterar. Jag tycker ändå att idrottsrörelsen har tagit ett ganska stort ansvar för det här. Jag håller med Lars Stjernkvist om att spelarna borde ta ett större ansvar, och den synpunkten har vi också framfört i de kontakter vi har haft med idrottsrörelsen. Man skall inte gå fram och tacka en hejarklack som har gapat och vrålat rasistiska slagord eller andra otrevligheter. Man skall inte tacka för ett osportsligt uppträdande på läktaren. Jag håller med om det, och jag tycker också att vi har all anledning att ställa större krav på spelarna. Dessa spelare kan ju tjänstgöra som stora förebilder för hur man skall uppträda men kan också sätta gränser och markera att om gränsen passeras säger man heller inte tack, utan då lämnas supportrarna åt sitt öde. En sådan sak kan kanske ta ganska hårt på ett gäng supportrar som ändå ser upp till de killar eller tjejer som lirar på fotbollsplanen. Jag tror också att ledarna i det här sammanhanget måste känna av ett större ansvar för att, som Lars Stjernkvist säger, sätta tydliga gränser. Det är bl.a. den här typen av frågor som vi har anledning att ta upp när vi skall träffa de berörda parterna i de här sammanhangen. Vi kommer då att fråga oss vad man mer skulle kunna göra och på vilket sätt det skall gå till samt sätta upp litet tydligare agendor för att komma till rätta med den här typen av företeelser. Det är klart att det någonstans finns en yttersta gräns. Det inser också jag. Var den gränsen går, om den t.ex. går vid 230 poliser, kan man alltid diskutera. Det är klart att det är något fullständigt onaturligt om det på en fotbollsmatch dit folk går för att ha kul, för att få spänning, se litet finlir och så, måste finnas 230 poliser som skall hålla ordning på en liten klick av dem som kommit för att se matchen, om polisen måste hålla isär ett mindre antal supportrar från vardera laget så att dessa inte brakar samman, endera inne på arenan eller efter matchen. Även detta är en fråga som vi har anledning att ta upp med de parter som är inblandade. Skall vi alltså ställa ännu större krav än vad som finns i dag på föreningarna och på supporterklubbar? Det är klart att när man såg det som hände här i höstas, när den där supportern rusade in på plan och bakifrån hoppade på domaren, funderade man ju litet grand över vart vi är på väg. Sådant vill vi naturligtvis inte se igen. Allt vi gör nu syftar till att identifiera de personer som kan göra på det här sättet. Nu var ju det här enkelt; det var ju bara att haffa killen, så visste man ju vem han var. Men sedan släppte man honom, och han gick ut på stan och gjorde ungefär samma sak en gång till, fast ute på stan. Då kan man också fråga sig om det är rätt att göra på det sättet när det är fråga om en person som uppenbarligen struntar i de regler och förordningar som vi ställer upp. Hela det komplex som Lars Stjernkvist har tagit upp tycker jag är väldigt värdefullt, och det är också sådant som kommer att finnas med i vårt resonemang med idrottsrörelserna och våra myndigheter.
Fru talman! Eftersom jag själv var, och fortfarande är, väldigt intresserad av fotboll och åkte runt väldigt mycket med sådana här supportergäng har jag ibland funderat över hur jag själv skulle ha reagerat om någon hade dragit i gång den typ av ramsor som en del vrålar i dag. Även om jag önskar att jag kunde säga med rent samvete att jag minsann aldrig skulle ha deltagit i den här typen av aktiviteter måste jag ändå, om jag är riktigt ärlig, säga till mig själv att någon sådan garanti faktiskt inte finns. Däremot är jag helt säker på att hade Reine Almqvist eller Håkan Eklund eller någon av de andra ungdomsidolerna sprungit fram och sagt: "Den där typen av tillmälen accepterar inte vi. Om du fortsätter med det vill vi inte längre se dig som supporter", då kan jag lova att jag aldrig mer hade gjort något sådant. Det är bra att statsrådet och jag är helt överens. Det finns tydliga signaler. Det är också där vi som politiker har ett ansvar: Vi bör hjälpa dem inom idrottsrörelsen som vill vara tydliga och som vill sätta de här gränserna. Det är framför allt där jag tror att statsrådet har en roll som minister. När det gäller om de lagar som vi har är bra eller inte tror jag att de är det. Däremot är jag litet tveksam till hur vi ibland tillämpar dem. Vi kan ju enligt ordningslagen ställa hur stora krav som helst egentligen på hur många vakter man skall ha och vad som krävs av en arrangör. Där känner jag att om det handlar om en CUF-förening - jag tar det som exempel, så det inte uppfattas som att jag talar i egen sak - som skall ordna dans någonstans är ordningsmakten väldigt tydlig och säger: Villkoret för att ni skall få ordna det här är att ni har si och så många ordningsvakter, annars får ni inget tillstånd. Jag tycker att man måste vara lika tydlig när det gäller idrottsarrangemang. Man måste säga: Det här är det vi kräver av er för att barnfamiljer och andra skall kunna gå på era arrangemang på ett tryggt och säkert sätt. Självklart har samhället och polisen också ett ansvar att sätta in sina resurser, men det finns en gräns för hur mycket resurser vi kan sätta in, t.ex. vid en fotbollsmatch, och därför måste ni, för att ni skall kunna få genomföra arrangemanget med publik som ett offentligt arrangemang, ställa upp med de här ordningsvakterna. Här vet jag att en del klubbar, t.ex. Djurgården, efter fjolårets erfarenheter har gjort väldigt mycket för att utbilda sina vakter m.m. Men fortfarande tar en del som jag har pratat med bland idrottsfolk på något sätt ändå för givet att om nu inte klubbarna frivilligt tar detta ansvar kommer ändå ordningsmakten att ytterst hålla sin hand över arrangemangen och se till så att de kan genomföras. Därför tycker jag att det är väldigt bra att statsrådet säger att det finns en yttersta gräns. Jag är övertygad om att vi måste säga det, därför att hur viktig fotbollen och ishockeyn än är, är den inte så viktig att den skall behöva förknippas med våld och otrygghet. När människor inte vågar gå på matcher eftersom det innebär risk för deras säkerhet har gränsen passerats.
Fru talman! Jag tror att det är väldigt viktigt med vuxenansvaret. Ofta är det yngre människor, ungdomar, som kan hamna i de här hejarklackarna och bete sig oansvarigt och dumt på olika sätt. Därför tror jag att det är väldigt viktigt att man framför allt betonar samarbete och dialog. Jag vet inte exakt hur det går till när det gäller föräldrar. Jag tror att det är väldigt viktigt att man ställer större krav också på föräldrarna att ta ansvar för vad de unga som tillhör familjen gör. Sedan må det vara mamma eller pappa. Jag tror att det är väldigt viktigt att man har den här dialogen. Den fungerar väl inte alltid mellan skolan och föräldrarna, men jag tror att vi har väldigt mycket att göra där. Man bör på ett annat sätt lägga över en hel del av ansvaret på föräldrar och släktingar - mammor, pappor och andra vuxna som finns i ungdomars närhet - för hur barnet uppträder. Man måste delta i att försöka åstadkomma rättelse i den mån det har gått fel, vilket det uppenbarligen gör för ett antal ungdomar. Samtidigt kan man när det gäller de här frågorna säga att de flesta idrottsarrangemang, den stora andelen av dem i det här landet, går väldigt lugnt och fint till. Där är det inte den här typen av bråk eller rasistiska slagord och sådana här våldsamma överdrifter och oförskämdheter som viner runt. I huvudsak är det en idrottsfest. Det går att gå på fotboll, bandy, ishockey, friidrott och vad det nu är och njuta av det man är där för: att se och ta till sig det som händer ute på arenan. Det är ändå så vi får se det. Det bråk som förekommer är inte enbart, men nästan, koncentrerat till Stockholm och till några få fotbollslag - AIK, Djurgården och deras klubbar här uppe - som på något sätt utmärker sig litet då och då. I övrigt är det ganska lugnt, även om det kan finnas en och annan som gör övertramp på andra ställen. I huvudsak är detta alltså koncentrerat till Stockholmsområdet. Det är väldigt tråkigt, men samtidigt kanske det ändå innebär att man kan se framtiden an. Det borde rimligen gå att ta tag i det här. Det har inte spritt sig över hela landet så att det ser likadant ut överallt på alla arenor, utan det är just de här lagen som förekommer i den här typen av diskussion. Det borde gå att hitta hem i de här frågorna och få väck den här typen av beteenden från våra arenor. Jag säger inte att det är lätt, men jag tror att vi med ökade ansträngningar och kanske också genom att som Lars Stjernkvist säger sätta tydligare gränser så småningom skall kunna bli av med det.
Fru talman! Avslutningsvis vill jag säga att det är bra att statsrådet nämnde att de allra flesta idrottsarrangemang faktiskt genomförs utan alla tendenser till våld. Jag var t.ex. i går och såg IFK Norrköping Örgryte, och det var så långt från huliganism man någonsin kan komma. Visst är det viktigt att säga detta, men det får aldrig leda till - och där är vi helt överens - slutsatsen att vi inte tar det här på allvar. Det som är skrämmande är de rapporter som har kommit om att oerhört avancerade kriminella grupper försöker använda de här hejarklackarna som plattform för att sprida sin kriminalitet. Därför är det oerhört viktigt att vi medan vi fortfarande kan gör allt vad vi förmår för att begränsa det här problemet. Dialogen är viktig. Det finns ytterligare en sak som har skrämt mig litet grand ibland, och det är när klubbarna i bästa välmening för att visa att man sätter gränser säger att man tar sin hand ifrån de här supporterklubbarna. Det tror jag inte är lösningen. Det är precis tvärtom. Det allra bästa vapnet emot det här är ett oerhört nära samarbete mellan spelare och ledare i föreningarna och supportrarna. Det är då man kan vinna över de verkliga supportrarna och isolera dem som är ute efter att bråka och stöka. Jag tyckte att detta var ett väldigt bra svar, och jag hoppas att de här samtalen med idrottsföreningarna kommer att leda till att man vidtar ytterligare åtgärder för att skapa de tydliga gränser som vi är överens om behövs.

Fru talman! Kjell Ericsson har frågat finansministern om regeringen avser att vidta några åtgärder för att få ett bättre underlag för att i förekommande fall kunna revidera taxeringsvärdet. Kjell Ericsson har vidare frågat om regeringen avser att vidta några åtgärder för att underlätta för fastboende i attraktiva områden. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på frågan. Fastighetstaxering syftar till att fastställa ett taxeringsvärde. Till grund för detta ligger marknadsvärdet. Taxering av småhus sker vart sjätte år genom en allmän fastighetstaxering, och dessemellan sker en årlig omräkning. Regler om detta finns i fastighetstaxeringslagen. Resultatet av taxeringen följs upp av regeringen och berörda myndigheter, och regelsystemet ses kontinuerligt över i syfte att åstadkomma ett förbättrat och mer förfinat system för taxering. Jag har inte för avsikt att ta några initiativ till ytterligare åtgärder i detta hänseende. När det gäller att underlätta för fastboende i attraktiva områden ses denna fråga över inom Finansdepartementet. Resultatet kommer att offentliggöras före sommaren. Jag vill avvakta resultatet av detta arbete innan jag tar ställning i frågan.
Fru talman! Jag får tacka statsrådet för svaret på min interpellation, även om det inte var speciellt innehållsrikt. Jag har en del kommentarer och några frågor med anledning av detta svar. Jag har ställt denna interpellation eftersom både fastighetstaxeringen och fastighetsskatten är ett stort bekymmer för många människor. Den senaste fastighetstaxeringen i kombination med den höjda fastighetsskatten har också lett till betydande konsekvenser i form av kraftigt höjda skatter för många fastboende på olika platser i vårt land. När man ser på hur fastighetstaxeringen har fallit ut kan man starkt ifrågasätta om det är ett riktigt sätt att fastställa taxeringsvärdet på. De skevheter och orättvisor som har uppstått i detta förfarande måste rättas till. Det har också tidigare gjorts utfästelser om att man skall göra detta, men nu börjar tiden rinna i väg. Den gamle centerriksdagsmannen i Göteborg, Rune Torwald, har gjort ett stort arbete med att kontrollera underlaget för fastighetstaxeringen. I de undersökningar som han har gjort kan man lätt se brister som finns i olika värdeområden i Göteborg och i skärgården. Liknande iakttagelser har man gjort på andra håll i landet. Jag tror att det är nödvändigt att det sker en förnyad genomgång av underlaget för fastighetstaxeringen. I de områden där det finns ett alltför litet eller ojämnt underlag för statistiken måste det också ske en skälighetsbedömning. Taxeringsvärdet skall representera ett värde som motsvarar 75 % av marknadsvärdet. De nu fastställda taxeringsvärdena har i många fall fastställts på grundval av ett mycket litet antal försäljningar. Det kan innebära att t.ex. ett fåtal försålda fritidshus med ett relativt högt försäljningsvärde har fått ligga till grund också vid bestämmande av taxeringsvärdet. Därför är det nödvändigt att man gör justeringar i de värdeområden där värderingsunderlaget till betydande del härrör från just fritidshusförvärv med höga köpeskillingar. Det här berör t.ex. merparten av skärgårdar. Men det berör också många andra platser här i landet. I dessa s.k. attraktiva områden är det orimligt att de permanent boende skall drabbas av högre skatt på grund av att det finns köpstarka fritidshusspekulanter. Därför är det viktigt att det görs någonting så att de fastboende inte blir lidande. De fastboende bor vid kusten hela året, under höstrusk och under vinterkyla. Då är det inte lika attraktivt som under några varma sommarmånader. Det är viktigt att vi inte skapar regler som jagar bort de fastboende. De frågor som jag ställde i interpellationen är fortfarande gällande. Med tanke på alla undersökningar som har gjorts vill jag fråga statsrådet om det inte är nödvändigt att göra en översyn också av fastighetstaxeringen. Det nuvarande systemet är helt uppenbart inte godtagbart. Det är också viktigt att få veta vilka åtgärder som kommer att göras när det gäller fastighetsskatten i de attraktiva områdena.